Herr talman! Vi bestrider inte FN-förbundets viktiga roll. Den är av mycket stor betydelse. Därför har FN-förbundet fått en större höjning än andra organisationer och förbund, som vi inom UD har att bistå med medel. Vår viktiga uppgift i år var att med hänsyn till vad riksdagen skrivit se till att anslagen täckte personalkostnader och administrativa kostnader. Detta har vi gjort. Vi har följt FN-förbundets petita när det gäller avlöningar och lönekostnadspålägg med bl.a., som det står, besättande av två vakanta tjänster, dvs. en informationssekreterare och en utbildningssekreterare på deltid. För detta beräknades en ökning av anslagen med 97 000 kr., vilket har beviljats och ingår i dessa 125 000 kr. Dessutom har andra administrativa poster fått de ökningar som FN-förbundet begärt. Vad pengarna inte har räckt till är en allmän utökning av verksamheten och att återställa ekonomin i förbundet.

Nr 69 Herr talman! FN-förbundet befinner sig i en mycket tryckt situation, och jag vill än en gång betona att statsrådet inte kan vara okunnig om den. Nesta N NäR Med det anslag som beviljats kommer FN-förbundet i en sådan si Om åtgärder för att tuation att vi nödgas ytterligare nedskära verksamheten, som varit myck — nedbringa handet ansträngd under detta år. Förbundets ekonomiska situation är i själva — läggningstiden vid verket sådan att vi för att klara oss måste tillgripa alla möjliga spar = länsskatterätt samhetsåtgärder och även skaffa in extra medel. Vi hyr t.ex. ut rum på vår expedition för att få hjälp till hyran. Vi skickar försändelser för andra organisationers räkning för att kunna få bidrag till de försändelser som vi har att skicka ut. Jag kan inte finna att detta är ett tillfredsställande tillstånd för en organisation som dock skall sköta den huvudsakliga informationen på det viktiga område som utgörs av frågorna om Sveriges förhållande till FN och de stora internationella frågor som där tas upp. Det rör sig inte heller om några större summor om man jämför med vad som anslås t.ex. för information om svenskt biståndsarbete. Även för att kunna utgöra en grund för den opinionsbildning som sker kring dessa frågor anser vi att det är viktigt att FN-förbundet får ordentliga arbetsförhållanden. Det har bl.a. visat sig att vi långt ifrån kan ge en tillfredsställande service åt de stora folkrörelseorganisationer som är anslutna till förbundet — 144 stycken, som statsrådet själv säger — och att vi inte heller kan ge service åt skolorna på det sätt som vi önskar. Och det är ju i skolan grunden skall läggas för den framtida generationens inställning till de internationella frågorna.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit och vilka åtgärder som kommer att vidtagas för att nedbringa handläggningstiden för besvärsärenden vid länsskatterätt. Problemet med målbalanser och i vissa fall långa handläggningstider hos länsskatterätterna har beaktats i olika sammanhang. Bl. a. reformerades handläggningen av de enkla målen genom lagstiftning år 1974. Som framgår av de två senaste budgetpropositionerna har vidare berörda enheter hos länsstyrelserna tillförts betydande personalförstärkningar. Härutöver har särskilda insatser gjorts där arbetssituationen varit allra mest besvärlig. En successiv förbättring av balanssituationen kan förväntas som följd av dessa resursförstärkningar. 85 Jag är emellertid medveten om att ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga för att komma till rätta med den på sina håll besvärande arbetssituationen hos länsskatterätterna. Sådana åtgärder kommer att övervägas i samband med den förestående omorganisationen av taxeringen i första instans. En utredningsrapport avseende denna omorganisation väntas senare i år. Problemet kommer således att ägnas fortsatt uppmärksamhet från regeringens sida. Slutligen vill jag framhålla att jag inte är beredd att medverka till den i interpellationen förordade lösningen på problemet, nämligen att återinföra en tidsgräns för behandlingen av besvärsärenden i andra instans. En sådan tidsgräns kan leda till allvarliga olägenheter i form av brister i utredningen och handläggningen av målen. Detta förhållande var den främsta orsaken till att den tidigare gällande tidsgränsen slopades år 1971 i samband med att rättsskipningen i länen omorganiserades i domstolsmässiga former.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation. I sitt svar redovisar statsrådet åtgärder som har vidtagits för att nedbringa handläggningstiden vid länsskatterätterna med bl.a. resursförstärkningar i form av ökad personal vid berörda enheter hos länsstyrelserna. Svaret innehåller också förväntningar om att detta skall leda till förbättring i balanssituationen på berörda område. Detta är ju gott och väl, men enligt min mening är åtgärderna inte tillräckliga. I sitt svar anför finansministern också att han är medveten om att ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga för att komma till rätta med den på sina håll besvärande arbetssituationen hos länsskatterätterna och att sådana åtgärder kommer att övervägas. Jag har i min interpellation citerat länsstyrelsen i Jönköpings län i dess anslagsframställning för 1976/77, där man angett att det i vissa fall kan ”förflyta 2-3 år innan en klagande får beslut från länsskatterätten över sina besvär. En sådan väntetid måste ur allmänhetens synpunkt anses oacceptabel.” Denna länsstyrelsens slutsats måste verkligen understrykas! Nu är inte detta en företeelse enbart i Jönköpings län, utan förhållandet återfinns även inom andra län. Rätten för den enskilde att få sak prövad i högre instans är av fundamental betydelse i vårt samhälle. Men denna rätt får inte förskjutas så att det går flera år innan beslut lämnas i den första besvärsinstansen. Vi vet ju att den som kanske efter 2-3 års väntan går vidare till högre instans där får uppleva en ännu längre handläggningstid än i den lägre instansen, varför mycket lång tid kan förflyta innan ett beslut blir slutgiltigt fastställt. I interpellationssvaret avvisar statsrådet tanken på återinförandet av en tidsgräns för behandling av besvärsärende. Statsrådets motivering är att en sådan tidsgräns kan leda till allvarliga olägenheter i form av brister i utredningen och handläggningen av målen. Det är givet att man kan förfäkta den tankegången, men jag undrar om inte statsrådet förstorar Nr 69 dessa problem. I vår jäktade tid lever vi ju i lika hög grad efter almanackan Torsdagen den som efter klockan. Detta gäller såväl för oss enskilda som för myndig 19 februari 1976 heter. En viss tidsgräns är ibland befogad och t.o.m. nödvändig. Detta = gäller för den enskilde och även för myndigheter. En viss, rimlig, ej - Om åtgärder för att alltför snäv tidsgräns kan även vara pådrivande för myndigheter utan = nedbringa handatt för den skull effektivitet och noggrannhet åsidosätts. Samhället är — läggningstiden vid ju inte sent att sätta tidsgränser för den enskilde. Detta gäller inte minst — länsskatterätt inom de områden som vi här diskuterar. Men låt oss då, herr talman, utgå från statsrådets ståndpunkt att någon tidsgräns för behandling av besvärsärenden inte är att förorda. Då återstår att vidtaga andra åtgärder. Härvid tar jag fasta på statsrådets besked i interpellationssvaret att ”ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga för att komma till rätta med den på sina håll besvärande arbetssituationen hos länsskatterätterna. Sådana åtgärder kommer att övervägas i samband med den förestående omorganisationen av taxeringen i första instans.” Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse statsrådets deklaration att problemet skall ägnas fortsatt uppmärksamhet från regeringens sida. Jag tror också att det finns all anledning till detta. Med detta tackar jag ännu en gång för svaret.

Herr talman! Jag kanske kan få bidra med några uppgifter från taxeringsenheten vid länsstyrelsen i Göteborg. Läget där är bekymmersamt. F.n. har man ca 13 000 ärenden i balans, vilket motsvarar ungefär ett års produktionsinsats. I denna siffra ingår ca 7 000 fastighetstaxeringsbesvär, som tillkom efter 1975 års fastighetstaxering och för vilkas handläggning taxeringsenheten vid länsstyrelsen inte fick någon som helst personalförstärkning. Man har först i dagarna börjat med 1975 års taxeringsbesvär och räknar med att i augusti få ca 6 000 nya ärenden som följd av 1976 års taxering. Som läget är för dagen kommer man aldrig i fatt! Trycket från allmänheten för att få besked är besvärande och man tycker vid taxeringsenheten i Göteborg rent ut att det är synd om människorna, som inte får sina berättigade besked. Det hela är en ond cirkel! Har man inte klarat av besvären över t.ex. 1974 års taxering när 1975 års taxering föreligger, får man ett identiskt överklagande det året, efter 1976 års taxering ytterligare ett osv. Något måste göras, så att man kommer ur denna onda cirkel! Uppenbarligen är läget allvarligt, kansket.o.m. enligt min uppfattning något allvarligare än andan i statsrådets svar utvisar. Jag vet inte om det räcker att vänta till årets utgång med att överväga vad man sedan skall göra. Det räcker nog inte heller med enbart fortsatt uppmärksamhet från regeringens sida. Kanske behövs det konkreta åtgärder redan under 1976.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag är beredd att medge utsträckt övergångstid för skyldigheten för jordbrukare att övergå till redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Herr Gustavsson tar upp en fråga som f. n. är under behandling inom finansdepartementet. Bakgrunden härtill är följande. Enligt övergångsreglerna skall övergången till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfastighet ske successivt under en femårsperiod med början den 1 januari 1973. Skyldigheten att tillämpa de nya bestämmelserna har anknutits till storleken av bruttointäkten två år före övergångsåret. För de sista två övergångsåren gäller följande. Alla jordbrukare som år 1974 hade 50 000 kr. eller mer i bruttointäkt skall redovisa inkomsterna enligt bokföringsmässiga grunder fr.o.m. 1977 års taxering. Därefter skall återstoden av landets jordbrukare omfattas av det nya systemet fr.o.m. 1978 års taxering. Ursprungligen räknade man med att ca 12 000 jordbrukare i hela landet skulle gå över till det nya systemet under det sista övergångsåret. Enligt vissa nyligen gjorda beräkningar har övergångstakten utvecklats på ett helt annat sätt. Inte mindre än ca 60 000 jordbrukare skall enligt dessa beräkningar gå över till det nya systemet under det sista övergångsåret. Denna icke förutsedda ökning av antalet övergångsfall skulle medföra stora påfrestningar för de bokföringsbyråer som anlitats av jordbrukare. Regeringen avser därför att inom en snar framtid vidtaga åtgärder så att övergångstiden kan förlängas.

Herr talman! Finansministerns svar var positivt och jag tackar för det besked jag har fått. Till detta vill jag bara göra en liten kommentar. I interpellationen ifrågasatte jag om inte äldre jordbrukare med låga inkomster av jordbruksfastighet helt borde befrias från en tvångsvis övergång. Det skulle vara intressant att höra om statsrådet har någon tanke på att även pröva den frågan.
Herr talman! Jag är inte beredd att svara på det utan vidare. Det förefaller mig föranleda rätt stora besvärligheter att dra gränsen mellan vad som är äldre och icke äldre jordbrukare. Har man en bruttoinkomstgräns har man någonting att hålla sig till, men att dra gränsen med hänsyn till åldern hos vederbörande skulle, förefaller det mig, föranleda stora komplikationer. Jag vill inte ställa i utsikt något positivt svar på den frågan.
Herr talman! Min tanke var att sådana regler skulle gälla äldre jordbrukare som har mycket låga inkomster från jordbruksfastigheter. Jag tror att det blir mycket krångel om de skall övergå till ett helt nytt redovisningssystem.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till att avskaffa avgift för naturalisationsbevis i samband med adoption. Expeditionsavgift för bevis om förvärv av svenskt medborgarskap genom naturalisation sänktes den 1 januari 1972 från 300 kr. till 115 kr. I finansdepartementet pågår f. n. en översyn av expeditionskungörelsens avgiftslista i syfte att anpassa avgifterna till nu gällande kostnadsläge. I det sammanhanget kommer jag att ta upp bl.a. frågan huruvida avgift för bevis om förvärv av svenskt medborgarskap över huvud skall utgå. Jag är därför inte nu beredd att ta ställning till den av herr Börjesson väckta delfrågan.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
Finansministern hänvisar bl.a. till att i finansdepartementet pågår en översyn av expeditionskungörelsens avgiftslista i syfte att anpassa avgifterna till nu gällande kostnadsläge. I detta sammanhang vill jag fästa finansministerns uppmärksamhet på att det i invandrarverkets remissyttrande ifrågasätts om inte avgiften för naturalisation av alla slags barn kan slopas. Det kan vidare påpekas att invandrarverket i ett remissyttrande till Nordiska rådet i januari 1971 förklarat sig inte ha något att erinra mot att avgiften helt avskaffas. Jag hänvisar till propositionen 143 år 1971 s. 75. Vidare vill jag erinra om vad lagutskottet i sitt betänkande nr 16 år 1974 anförde vid behandling av en motion om rätt för adoptivbarn att förvärva svenskt medborgarskap. Utskottet ansåg att, med hänsyn till utvecklingen på adoptionsområdet under senare år, tiden borde anses mogen för att slopa avgiften för bevis om förvärv av svenskt medborgarskap. Utskottet ville för sin del rekommendera att avgiften slopas så fort som möjligt. Detta är ju en klar rekommendation från ett enhälligt lagutskott, och alldenstund riksdagen bifallit lagutskottets betänkande i dess helhet står riksdagen bakom nämnda rekommendation. Jag medger, herr talman, gärna att avgiften ter sig överkomlig för de allra flesta, men man kan med rätta fråga sig om avgiften över huvud taget är berättigad. Med hänsyn till utvecklingen på adoptionsområdet under senare år kan man ifrågasätta om inte tiden nu är mogen för att slopa avgiften så snart som möjligt. Finansministerns svar ger inget som helst stöd för min förhoppning om ett slopande av avgiften. Snarare kan man befara, vid en noggrann genomläsning av svaret, att det t.o.m. kan bli en höjning. Finansministern antyder ju i sitt svar att en översyn av avgiftslistan pågår i syfte att anpassa avgifterna till nu gällande kostnadsläge. Om det är meningen att översynen skall leda till full kostnadstäckning i fråga om expeditionsavgifter, kan man befara att det snarare blir en höjning än ett slopande av avgiften för bevis om förvärv av svenskt medborgarskap. Om så blir förhållandet är det enligt min mening ett klart avståndstagande från den rekommendation som riksdagen en gång antagit i denna fråga. Jag skulle vilja fråga finansministern, även om finansministern nu inte är beredd att ta ställning, om inte den av riksdagen antagna rekommendation som jag här åberopat utgör ett skäl som talar för ett slopande av avgiften för erhållande av svenskt medborgarskap. Jag hoppas, herr talman, att svaret är ja.

Herr talman! Herr Gustafsson i Säffle har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hindra att skjutvapen stjäls från militära förråd. En rad åtgärder har vidtagits för att förhindra att militära handeldvapen kommer i orätta händer, sedan regeringen år 1967 beslöt att genomgripande skyddsåtgärder skulle genomföras för att hindra stöld av vapen och ammunition. Mobiliseringsförråden har sålunda försetts med vapenkasuner eller vapenkistor. I förråd på utsatta platser förvaras vapnen delade, med en för vapnets funktion vital del i särskild säkerhetsbox. De vapen som används under grundutbildningen skall förvaras delade. Befälet har ansvar för att vital vapendel efter tjänstens slut låses in i säkerhetsskåp. De värnpliktiga skall således inte under fritiden ha tillgång till ett komplett vapen. De skärpta bestämmelserna har visat sig vara effektiva. Sedan år 1970 har vid två inbrott sammanlagt 20 vapen stulits från militära förråd. Fyra av dessa har kommit till rätta. De övriga 16 saknade vid tillgreppet en vital del. Detta skall då jämföras med förhållandena före år 1970 då 100-200 skjutvapen varje år stals från militära förråd. Huvuddelen av de militära skjutvapen som i dag förekommer försvinner i samband med tjänstgöring på kasern eller under övningar. Bestämmelserna för hur värnpliktiga och befäl skall handha skjutvapen är enligt min uppfattning till fyllest. Det kan emellertid finnas anledning för de militära myndigheterna att skärpa kontrollen av att bestämmelserna följs.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Orsaken till att jag framställde denna var den ökning av grova våldsbrott som skett den senaste tiden och där det förekommit att militära skjutvapen använts. Försvarsministern säger i sitt svar att en rad åtgärder vidtagits för att hindra stöld av vapen och ammunition, och man får nästan det intrycket att allt är välbeställt på det här området. Likväl har militära vapen förekommit vid åtminstone två tillfällen den senaste tiden. Och hur är det med möjligheten att skaffa ammunition till vapnen? Det går tydligen också bra, trots genomgripande skyddsåtgärder. Trots allt undrar jag om säkerhetsförskrifterna är tillräckliga när det gäller att förvara handeldvapen och ammunition. Försvarsministern säger ju också i slutet av sitt svar att det-kan finnas anledning för de militära myndigheterna att skärpa kontrollen av att bestämmelserna följs. Jag tolkar uttalandet så att här är försvarsministern beredd att aktivt ingripa, och det är bra. Jag är väl medveten om att vi inte kan lösa frågan om de grova våldsbrotten enbart genom ytterligare säkerhetsåtgärder inom försvaret, men varje åtgärd som kan minska möjligheten att komma över skjutvapen måste vidtagas.
Herr talman! Naturligtvis är vi alla oroade av att det kan förekomma våldsdåd av det slag som herr Gustafsson i Säffle här har pekat på. Inte minst föranleder detta naturligtvis bekymmer inom den militära organisationen för hur man än bättre skall kunna hindra sådana våldsdåd. Herr Gustafsson frågade mig emellertid på vilket sätt vi kan skydda de militära vapenförråden. Därför uppehöll jar mig i mitt svar just vid detta spörsmål, där man glädjande nog kan konstatera att vi har uppnått i stort sett vad vi eftersträvar. Det är självklart att man aldrig kan skydda sig hundraprocentigt, men jag tycker ändå att vi har nått relativt goda resultat i det avseendet. Det är min förhoppning att det, genom att vi vidtar ytterligare kontroller och tillser att bestämmelserna följs ute på förbanden i framtiden, skall kunna undvikas att så många vapen förkommer under övningar som det gör i dag. Det är detta som för mig är det mest oroande, och jag skall därför se till att myndigheterna gör allt vad de kan för att skärpa uppmärksamheten på den punkten.
Herr talman! Jag tycker att det sista uttalandet var mycket positivt. Jag tackar för detta.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås har frågat mig om jag anser ca tio dagars varsel för postkunderna före en postnummerändring vara tillfredsställande med hänsyn till de kostnader och besvär en adressändring innebär för allmänheten. För att erhålla en så rationell sorteringsorganisation som möjligt är det nödvändigt för postverket att kontinuerligt göra vissa postnummerändringar. Fristad, som herr Magnusson nämner i sin fråga, är exempel på en ort där postanstalten numera ombesörjer centraliserad postutdelning och vars postnummer därför fått ändras. Vid alla sådana ändringar utgår särskild information till berörda postkunder. Den här aktuella informationen kom tyvärr som ett enstaka fall i alltför nära anslutning till nummerändringen. Jag vill dock i sammanhanget framhålla att försändelser som adresserats med det gamla postnumret behandlas av postverket utan försening, vilket alltså innebär att särskilda arrangemang vidtas för att ge kunderna oförminskad service under en längre övergångsperiod. Min erfarenhet är att postverket normalt utger sin information i servicefrågor så snart ske kan med hänsyn till de ändrade förutsättningar i verksamheten som fortlöpande uppkommer.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag har full förståelse för att man måste göra postnummerändringar ibland, men vad som är förvånansvärt är att planeringen inom postverket skulle vara av den arten att man först tio dagar före en sådan förändrings genomförande har möjlighet att lämna meddelande om den till abonnenterna. Nu säger kommunikationsministern att det i detta fall mer eller mindre skulle röra sig om ett olycksfall i arbetet. Det är mycket möjligt att det förhåller sig så — och jag skall acceptera den förklaringen Nr 69 — men en postnummerförändring har ju ganska stor betydelse för abonnenterna, alldenstund den även är förenad med ganska stora kostnader för dem genom att trycket på brevpapper och mycket annat måste ändras. I det område som det här gäller ligger ett stort antal företag, inte minst Om nedläggningen många småföretag. Ändringen av postnumret har därför förorsakat abon = av SJ resebyrå i nenterna en hel del både kostnader och besvär, särskilt med anledning Ystad av att ändringen kom så snart efter det att meddelandet om den hade utgått. Jag hoppas att den fråga som jag nu har ställt kommer att leda till att man i fortsättningen tar sig i akt och ser till att ett upprepande inte kommer att ske, så att abonnenterna på andra håll, där liknande för ändringar kan komma att vidtagas, får meddelande om nummerändringarna i god tid.

Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp har i en interpellation frågat mig, om jag anser att den för låga inkomsten vid SJ resebyrå i Ystad är av den art att detta motiverar en nedläggning samt vilka åtgärder jag i så fall ämnar vidta för att motverka den försämrade service till allmänheten som en nedläggning av verksamheten innebär. Utvecklingen vid SJ:s resebyråverksamhet i Ystad har enligt uppgift inte varit tillfredsställande under senare år, och den marknadsbedömning som gjorts tyder inte heller på några positiva framtidsutsikter. SJ har därför beslutat koncentrera sin resebyråverksamhet i området till byråerna i Trelleborg och Malmö. Allmänheten kommer vid en omläggning även i fortsättningen att kunna köpa resor på Ystads station utom i fråga om särskilda arrangemang, då SJ:s resebyråer i Trelleborg och Malmö står till tjänst. Dessa byråer har också goda resurser att ta väl hand om affärsresor för företagen i området. Vid omläggningen avses servicen för de värnpliktiga komma att övertas av SJ:s resebyrå i Trelleborg, och någon nämnvärd serviceförsämring skulle det inte vara tal om i det här fallet. Enligt uppgift kommer företrädare för Ystads kommun att uppta diskussion med SJ om den avsedda omläggningen.

Herr talman! Jag ber att på herr Larssons i Staffanstorp vägnar få framföra ett tack för det svar som statsrådet lämnat på hans interpellation. 93 Då jag har förmånen att vara hemmahörande i den region som berörs av nedläggningshotet mot SJ resebyrå i Ystad ber jag att i anledning av svaret också få göra några kommentarer. Eftersom de lokala politikerna på allt sätt kämpat för att vidta förutsättningskapande åtgärder för en positiv utveckling i sin region är det fullt förståeligt att alla eventuella hot om nedrustning av samhällets service i området möts med oro och besvikelse. Och sådana hot har tyvärr duggat ganska tätt de senaste åren. Även om man inte skall uppförstora just denna fråga måste man ta hänsyn till att om den offentliga servicen bit för bit ständigt försämras, får man så småningom en väldigt negativ situation för verksamhetsoch bebyggelseutvecklingen inom området. Detta är att beklaga, särskilt nu när man genom olika insatser i Österlenregionen efter en lång period av avfolkning äntligen tycks ha fått trenden att vända till en positiv befolkningsutveckling. Jag vill med tillfredsställelse notera att sedan denna interpellation framställdes har statsrådet Norling lämnat beskedet här i kammaren att bandelen Ystad-Tomelilla-Simrishamn bör kunna hållas i drift trots det indragningsresonemang som skymtade i årets budgetproposition. Detta bör kanske också kunna få en viss konsekvens i fråga om framtiden för SJ resebyrå i Ystad. Sist i svaret i dag sätter statsrådet, som jag tillåter mig tolka det, en viss förhoppning till överläggningar mellan företrädare för Ystads kommun och SJ. Enligt uppgift är de överläggningarna i gång eller redan slutförda, och jag vill uttrycka den förhoppningen att man den vägen skall kunna förhindra just den här hotande nedläggningen. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Karlsson i Malung har frågat mig om jag anser att de minskade fördjupningsmöjligheter som blir följden av bostadsstyrelsens åtgärder ligger i linje med statsmakternas beslut. Av frågan framgår att herr Karlsson avser det förhållandet att bostadsstyrelsen nyligen ändrat sina anvisningar till bostadsfinansieringsförordningen så att fördjupning av bostadslånet med mer än 10 96 av låneunderlaget för småhus generellt sett kan ske bara när det gäller hus som ligger på jordbruksfastighet eller utom planlagt område. Som herr Karlsson framhåller i sin fråga uttalade jag i propositionen 1975/76:30 att fördjupning med mer än 10 26 av låneunderlaget även i fortsättningen borde medges i områden med betydande kreditsvårigheter. Det ankommer på bostadsstyrelsen att ange dessa områden. I nämnda proposition erinrade jag emellertid också om att bostadsstyrelsen har uppdrag att fortlöpande följa utvecklingen av bottenlångivningen i syfte att minska behovet av fördjupning. Efter vad jag har erfarit har bostadsstyrelsen i slutet av förra året haft en överläggning med bottenlåneinstituten om fördjupningsfrågorna i områden där det tidigare har funnits behov av fördjupning. Bostadsstyrelsen har efter denna överläggning ansett sig kunna ändra sina anvisningar så att fördjupning med mer än 10 96 av låneunderlaget när det gäller nybyggnad av småhus numera kan medges av länsbostadsnämnd bara om huset ligger på jordbruksfastighet eller utom planlagt område. I övriga fall medges fördjupning efter prövning av bostadsstyrelsen. De av bostadsstyrelsen vidtagna åtgärderna anser jag ligga i linje med statsmakternas beslut. Jag vill emellertid stryka under att de åtgärder som vidtas inte får leda till någon försämring av lånemöjligheterna. I den mån det även i fortsättningen uppkommer svårigheter att få underliggande kredit i vissa områden ankommer det således på bostadsstyrelsen att antingen genom överläggningar med bottenlångivarna medverka till att undanröja dessa svårigheter eller medge fördjupning av bostadslån.
Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret på min fråga, och jag tolkar svaret positivt. I bostadsfinansieringsförordningen av 1974 fanns ursprungligen i 30 § tredje stycket särskilda fördjupningsregler för bostadslån vid nybyggnad av småhus som skulle bebos av lånesökanden. Förutsättningen var att huset skulle uppföras inom område där det förelåg betydande svårigheter att få underliggande krediter. Den ändring som beslutades förra året innebär att fördjupning med mer än 10 96 av låneunderlaget även i fortsättningen skall medges i områden med betydande kreditsvårigheter. Som framgått av min fråga har bostadsstyrelsen i sina anvisningar angivit att fördjupning med mera än 10 96 av låneunderlaget för småhus kan ske enbart när det gäller hus som ligger på jordbruksfastighet eller utom planlagt område. I vissa kommuner kan emellertid samma kreditsvårigheter uppstå för hus som ligger inom planlagt område. Efter vad bostadsministern har framhållit hoppas jag att denna fråga kommer att lösa sig så att inga svårigheter i fortsättningen skall behöva uppstå och att bostadsstyrelsen skall medge fördjupat låneunderlag även för hus som ligger inom planlagt område inom vissa delar av kommunerna. Om det i fortsättningen skulle visa sig nödvändigt med fördjupat låneunderlag hoppas jag att åtgärder kommer att vidtagas så att samma regler kan gälla efter den 1 januari 1976 som gällde före detta datum. Jag anser att det även i framtiden kommer att finnas behov av fördjupat låneunderlag inom vissa områden i kommunerna vid byggandet av småhus. Eftersom fall redan har förekommit under 1976 där fördjupat låneunderlag har förvägrats hoppas jag att det inte skall behöva uppstå fler sådana fall utan att det hela skall fungera så att småhusbyggare inom planlagt område erhåller fördjupning av låneunderlaget på samma sätt som skedde före den 1 januari 1976. Med detta vill jag än en gång tacka bostadsministern för svaret.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat vilka hänsyn jag anser att regeringen bör ta till kommuners och landstingskommuners uppfattningar när det gäller lokalisering av statliga anläggningar. Vidare har herr Granstedt frågat om regeringen fattat definitivt beslut angående den föreslagna lokaliseringen av SJ och postterminalerna till Västerjärva. Slutligen ställs frågan om regeringen är beredd att vid behov tillgripa 27 § BL för att mot kommunens vilja genomdriva den föreslagna lokaliseringen av terminalerna. Vid beslut om lokalisering av statliga anläggningar har regeringen att ta hänsyn till en mängd olika omständigheter och väga lokala, regionala och statliga intressen mot varandra. Jag anser att man därvid skall ta stor hänsyn till den uppfattning som kommuner och landstingskommuner företräder. Om starka skäl av allmänt intresse föreligger kan det emellertid i enstaka fall bli nödvändigt att gå emot kommunala och andra organs uppfattningar. När det gäller frågan om 27 § BL får jag erinra om att bestämmelsen är avsedd att användas när det till främjande av betydande allmänt intresse är nödvändigt att stadsplan upprättas men kommunen underlåter att vidtaga erforderliga planeringsåtgärder. Således bör en kommun ej ha rätt att motsätta sig upprättande av en stadsplan om en sådan krävs exempelvis för framdragande av en genomgående trafikled eller för annat ändamål av betydelse för regionen eller för riket i dess helhet. Uppförandet av postoch järnvägsterminaler, som är nödvändiga för att tillgodose såväl Stockholmsregionens som hela rikets behov, får anses utgöra ett sådant betydande allmänt intresse som avses i paragrafen. Beträffande det av herr Granstedt refererade ärendet kan jag meddela att frågan varit föremål för beredning inom regeringen. Formellt regeringsbeslut fattas inom kort.

Herr talman! Jag vill till att börja med tacka statsrådet för svaret. Tyvärr kan man inte säga att det här svaret har vare sig den fyllighet eller den konkretion som skulle vara motiverat med hänsyn till frågans ganska stora principiella betydelse. Man kan ur svaret egentligen inte utläsa vare sig hur långt statsrådets vilja att ta hänsyn till kommunala och landstingskommunala synpunkter sträcker sig eller om regeringen är beredd att tillgripa 27 § byggnadslagen. Man kan inte heller utläsa vilket beslut regeringen kommer att fastna för i det här fallet. Det är en tämligen unik situation att en kommun under fullständig partipolitisk enighet motsätter sig en etablering av det här slaget. Det är lätt att förstå att när en sådan situation uppstår har man mycket tungt vägande skäl för sin inställning. Och tungt vägande skäl finns verkligen för att motsätta sig en lokalisering av den föreslagna SJ och postterminalen till Västerjärva. En sådan etablering kommer att kraftigt bidraga till att förstärka den kommunala obalansen i Stockholmsregionen, som ju innebär att arbetsplatserna är kraftigt koncentrerade till vissa områden, medan man i andra områden har kommuner med utpräglad sovstadskaraktär — det bor mycket folk där, men det finns ingen sysselsättning. F.n. har vi en mycket hög arbetsplatskvot i vissa kommuner. Det gäller Stockholms kommun och det gäller inte minst Solna kommun, där det går en och en halv å två arbetsplatser på varje yrkesverksam. Ett mycket stort ansvar för den situationen har staten som arbetsgivare. Staten är ju en av de största arbetsgivarna i denna region, och statens arbetsplatser är till stor del koncentrerade till just Solna och Stockholms kommuner. Enligt den PM som byggnadsstyrelsen har skrivit och som heter Lokalförsörjningsstudie 75 får vi räkna med att denna situation kommer att förvärras framöver. Enligt den studien skall man under en tioårsperiod investera 2,1 miljarder kronor i nya arbetsplatser inom Storstockholmsområdet. 90 ".» av de investeringarna kommer enligt planerna att göras i Stockholms och Solna kommuner. Den obalans som vi redan har kommer alltså att förvärras, och etableringen av den storarbetsplats som terminalerna kommer att utgöra är alltså ett led i den processen. För Solna kommuns del innebär det också att obalansen inom kommunen, dvs. kommunens egen situation, förvärras. Det kommer att bli ett kraftigt ökat arbetsplatsöverskott i kommunen med en ökad inpendling som följd. Förläggningen av terminalerna till Västerjärva innebär också att man tar i anspråk ett av de få tänkbara områdena för bostadsbyggande i kommunen. Solna kommun har ju ett vikande befolkningsunderlag. Förutsättningarna för att häva den utvecklingen försämras alltså kraftigt genom de här lokaliseringarna. Vi kommer att få miljöproblem. Etableringen av terminalerna i Västerjärva kommer att leda till ökad trafikbelastning, ökande krav på nya vägdragningar och nya järnvägsdragningar. Det kommer att bli dagvattenproblem, eftersom det är fråga om ett mycket stort område, som dels måste planas ut, dels kommer att hårdbeläggas. Terminalerna kommer enligt planerna att förläggas på ett sådant sätt att de effektivt avstänger förbindelserna mellan bebyggelsen i Solna och Solna kommuns viktigaste grönområde, som alltså ligger norr om det tilltänkta terminalområdet. Det är sålunda inte konstigt att Solna kommun upplever en sådan — Nr 71 här lokalisering som en enbart negativ åtgärd för kommunens del. Det är inte heller konstigt att regionplanenämnden i Stockholms läns landsting, som har att se till effekten på regionens struktur i dess helhet, = också har ställt sig negativ till projektet och understrukit framförda be — Om lokalisering av tänkligheter. SJ och posttermi När det gäller företagsetableringar, etablering av stora arbetsplatser över — naler till Västerjär huvud taget, ställer vi krav på att sådana etableringar skall ske under va hänsynstagande till övergripande samhälleliga effekter. Vi vill inte acceptera att enbart företagsekonomiska hänsyn skall bli utslagsgivande. Det är inte självklart att den lokalisering som är bäst för företaget som sådant, ur intern synpunkt, också är den bästa för samhället. Detta är en orsak till att vi har ett kommunalt planmonopol, som gör att kommunen skall vara herre över hur området skall utnyttjas. När det gäller privata företag anser vi att ett sådant hänsynstagande och underordnande under samhälleliga intressen, som uttrycks från kommuner och landsting, är en självklarhet, och diskussionen går närmast ut på att man skall stärka kommunernas möjligheter att påverka företagsetableringar. Men i detta fall gäller det alltså statliga, affärsdrivande verk. Då tycks inte dessa hänsyn gälla. Om man inte får gehör hos kommunen, går man till regeringen och begär att regeringen med tvångsåtgärder skall se till att verken i fråga får sin vilja igenom mot kommunens intressen. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att ett sådant förfaringssätt har litet av gamla tiders fogdevälde över sig. De lokala intressena får vika när de höga myndigheterna sagt sitt. Som jag sade tidigare ger inte interpellationssvaret så värst mycket vägledning när det gäller bedömningen av hur regeringen verkligen kommer att handla i denna fråga. Beträffande frågan om regeringens ställningstagande säger statsrådet i interpellationssvaret: ”Beträffande det av herr Granstedt refererade ärendet kan jag meddela att frågan varit föremål för beredning inom regeringen. Formellt regeringsbeslut fattas inom kort.” I brev till kommunstyrelsens ordförande i Solna och till gruppledarna i Stockholms läns landsting skriver landshövdingen i Stockholms län, Hjalmar Mehr, att enligt vad han erfar har regeringen redan tagit ställning i den här frågan. Det ställningstagandet skulle gå ut på att dessa terminaler skulle förläggas till Västerjärva. Det är angeläget att vi får ett klarläggande på den här punkten. Är det så att landshövdingens påståenden är ogrundade och att frågan alltså är helt öppen för regeringens del så vore jag tacksam att få detta klart utsagt här i dag. Är det däremot så att landshövdingen har fog för sina påståenden och att regeringen i praktiken redan har tagit ställning så vore det värdefullt att också detta klargjordes här i dag. Om det är så som man har skäl att misstänka — med utgångspunkt i vad landshövdingen sagt — att regeringen redan har tagit ställning och att detta ställningstagande innebär en förläggning till Västerjärva, då 1 kvarstår nästa fråga: Är man beredd att genomdriva denna lokalisering med hjälp av 27 § byggnadslagen? Det är den paragraf som gör det möjligt för regeringen att, om kommunen inte vill upprätta stadsplan, åsidosätta det kommunala planmonopolet och själv på kommunens bekostnad upprätta en stadsplan. I interpellationssvaret får man inte heller riktigt klart vilka avsikter regeringen har. Den formulering som finns här är närmast en tolkning av vad paragrafen kan innebära. Som jag ser det måste motivet — om regeringen vill tillgripa 27 § — vara att det inte finns någon annan lokalisering av de här terminalerna som kan vara något så när rimlig. Det är naturligt att statens järnvägar och posten slår vakt om den lokalisering som dessa verk ur sin egen synpunkt anser vara den fördelaktigaste. Men det innebär naturligtvis inte med nödvändighet att den lokaliseringen är den enda som man på rimliga grunder kan anse vara tänkbar i hela Storstockholmsområdet. För mig framstår det i alla fall som orimligt att det inte går att hitta någon annan lösning inom Storstockholmsområdet är en förläggning just till Västerjärva. Men om regeringen vill tillämpa denna paragraf då är det rimligt att man också visar att detta är det enda möjliga alternativet. Enligt uppgift har det genomförts ganska många utredningar på detta område, och det är tänkbart att dessa visar att det är det enda alternativet. Om detta kan dock ingen döma som inte sett utredningsmaterialet, och såvitt jag har mig bekant har t.ex. inte Solna kommun haft tillfälle att studera det här beslutsunderlaget och yttra sig över det. Jag ser det som ganska självklart att om utredningsmaterialet — eller eventuellt tillkommande utredningsmaterial — verkligen visar att detta är den enda genomförbara lösningen, så kommer inte kommunen att motsätta sig en lokalisering till det här området. Men man kan inte begära att kommunen bara skall finna sig i ett uttalande från vederbörande verk att det är här vi vill lägga terminalerna. 1. Innebär handläggningen inom regeringen att man i praktiken har tagit ställning till denna fråga i enlighet med vad landshövdingen har sagt? Och vilket är i så fall det ställningstagandet? 2. Om ställningstagandet är — eller kommer att bli — att terminalerna skall förläggas till Västerjärva och om kommunen fortsätter att vägra att stadsplanelägga området, kommer regeringen då att tillgripa 27 §, som ju inte någonsin tidigare har tillämpats under sin 45-åriga existens, och mot kommunens vilja genomdriva denna lokalisering? 3. Är regeringen beredd att se till att Solna kommun och även Stockholms läns landsting får tillfälle att studera det utredningsmaterial som kan föreligga på detta område och yttra sig över det innan regeringen definitivt låser sig på den här punkten?

Herr talman! Lokaliseringen av SJ:s och postverkets terminal utanför Stockholm tycks bli ännu ett exempel på regeringens ointresse av att ta hänsyn till Stockholmsregionens näringsoch planpolitiska problem. Nr 71 Den styvmoderliga behandling av Stockholmsregionen som vi har märkt under senare år i form av utflyttning av statliga verk och ständigt tal om överhettning börjar numera få sin rätta bild när allt fler kommuner anmäler obalans mellan olika näringar, låg självförsörjningsgrad eller Om lokalisering av kommunalekonomiska problem av stora mått. SJ och posttermi I fallet Solna, där nu regeringen tycks vilja lokalisera en omfattande = naler till Västerj statlig verksamhet, är dock förhållandet det att självförsörjningsgraden va är ovanligt hög, som vi har hört. Kommunen vill således inte ha fler jättearbetsplatser utan snarare mer bostäder. I botten på den nu aktuella lokaliseringsfrågan tycks ligga vissa planer från regeringens sida redan när det s.k. Järvaavtalet slöts 1966. Även om det då talades om utrymme för viss statlig verksamhet så var dock huvudsyftet med avtalet att det skulle byggas bostäder och att man därmed skulle undanröja 1960-talets stora bostadsbrist. Sedan många år har Solna kommun planerat låg bostadsbebyggelse i det nu aktuella området. När det gäller lokaliseringen av postoch SJ-terminalen finns det rader av allvarliga problem, och jämte dem som herr Granstedt har redovisat vill jag särskilt understryka följande. Först är det miljösynpunkterna. Samordningen — som jag inom parentes sagt inte funnit några avgörande skäl för — mellan postens och SJ:s terminal skapar en gigantisk anläggning där det berörda området omfattar mer än 90 hektar, förutom de ca 90 som SJ redan har i Solna kommun. Möjligheterna för de tusentals boende söder om anläggningen att nå de populära friluftsområdena på Järvafältet utan bil eller buss blir obefintliga. Den bild jag nu visar på TV-skärmen klargör situationen i detta område. Den nord-sydliga vägen — det mörka strecket mitt på bilden — är E 4. Den öst-västliga vägen är den som anknyts till E 18 längre västerut. De gula områdena mellan E 18 och E 4 nordvästut är de områden som kommunen vill planera in för bostadsbebyggelse åt ca 5 000 personer, och det är dessa områden som nu regeringen uppenbarligen avser att ta i anspråk. I knät mellan E 18 och E4 — ungefär mitt på bilden — finns det redan stora bostadsområden med tusentals människor, som nu helt avskärs från möjligheterna att komma ut på Järvafältet, vilket alltså ligger nordvästut på bilden. Den starkt ytkrävande och terrängförändrande anläggningen med över 60 hektar hårdbehandlad yta kräver också en väldig satsning på tunnlar och viadukter för att dra fram SJ:s spår. Som exempel kan jag nämna att på ett ställe krävs det en spårviadukt som i sin tur skall gå över en vägviadukt. Totalt blir den fria höjden i denna viadukternas viadukt omkring 16 meter, om vi räknar lågt, vilket kräver skövling av fornminnen bl.a. och utgör ett hot mot en av regionens äldsta bevarade statargårdar. Förutom miljösynpunkterna vill jag också nämna trafiksynpunkterna, där fakta ger vid handen att det vid max-timmen enbart från den stora anläggningen kommer att gå ca 1 000 — varav 700 tunga — fordon genom 13 Solna ut på E 18 och E4. I det sammanhanget kan påpekas att man nu har vissa planer på att göra en helt ny väg mellan E 18 och E 4 genom terminalen, om vilken kommunen tidigare inte haft någon som helst information. Uppenbarligen är det så att de statliga myndigheterna nu ägnar sig åt någon egen vägplanering inom Solna kommuns område, och bara detta är naturligtvis mycket märkligt. Det är tydligen på det viset att Solna kommun, som i det här avseendet tidigare har varit förfärligt misshandlad, nu skall få ännu ett svårlöst trafikkomplex. Med detta som bakgrund, herr talman, måste man fråga sig: Vad har egentligen berörda myndigheter och departement gjort för att söka rätt på alternativ till en lokalisering till Solna? Jag har erfarit att Sigtuna, Järfälla och Upplands-Bro har visat intresse för en sådan här anläggning. Vi vet också att det finns andra möjligheter, exempelvis i Spånga. Varför har vi hört så litet om alternativa studier? Jag vill så komma in på den principiella frågan om hur långt staten skall kunna gå i syfte att hindra den kommunala självstyrelsen. Som vi har hört är det en helt enig kommunfullmäktigeförsamling — vilket är ganska ovanligt — i Solna som säger nej till lokaliseringen på den plats där nu regeringen tydligen vill förlägga terminalen. Vidare har såväl regionplanenämnden som trafiknämnden i Stockholms läns landsting uttalat sitt missnöje med den påtänkta lokaliseringen. Den uppkomna konflikten — i vilken regeringen efter vad jag inhämtat på inget sätt försökt finna en rimlig lösning tillsammans med kommunen — kan också ses i ett annat perspektiv än som en ren konflikt mellan riksoch lokalintressen. I fallet Solna är det faktiskt så att staten redan i dag äger 54 96 av all mark, medan kommunen just nu satsar på att finna mark för bostadsbyggande. Situationen är inte särskilt trevlig för kommunen, eftersom det är just staten som sitter på den mark där bostadsbyggande skulle kunna ske. Det talas ibland i den markpolitiska debatten om stora privata markägares överläge gentemot kommunerna, och det kan nog ligga mycket i detta. Men i Solnafallet är det faktiskt så att förutom att en markägare äger hälften av marken är denne markägare ett slags högsta organ i marktvister. Någon möjlighet att överklaga beslut i den här marktvisten finns självfallet inte. Att tro att samhället eller staten skulle vara något slags garant för kommunernas självständiga planering är föga realistiskt. Herr talman! Lokaliseringen av terminalen för SJ och postverket till Solna tycks vara klar i praktiken. Vi är många kommunalt och rikspolitiskt aktiva i Stockholmsregionen som fortfarande hoppas att regeringen skall komma på bättre tankar inför det sista beslutsvarvet. Att genomdriva en gravt miljöförstörande och för kommunen planeringsfientlig anläggning av de ofantliga mått som terminalen utgör — allt med hjälp av 27 § byggnadslagen — vittnar dess värre inte om en särskilt seriös behandling av ärendet i handläggande departement. Jag ber till slut att få upprepa min fråga om vad man har gjort för att finna andra alternativ. Vilka lägen har undersökts och varför har

Herr talman! Det är två viktiga principfrågor som berörs i denna diskussion. Den första är: Hur skall staten behandla kommuner, när det är fråga om placering av anläggningar av gemensamt regionalt eller nationellt intresse? Vilken hänsyn skall man ta, när en kommun motsätter sig en lokalisering som statliga myndigheter är angelägna om att få till stånd? Och vilken metodik skall man använda för att åstadkomma en lösning? Obestridligen är det ett regionalt intresse att finna en vettig lokalisering av den terminal som det här gäller, en placering som medger en rationell hantering av gods, post och liknande. Naturligtvis är det också ett riksintresse. Men den kommun som det gäller är enhälligt emot den föreslagna lokaliseringen, och kommunen har fått stöd av regionplanenämnden. Då är frågan om man skall tvinga kommunen med lagens hjälp. Skall man här göra en planering och låta kommunen betala den? Från kommunen säger man, att man inte anser sig ha fått del av underlaget för beslutet, och man har inte fått veta något om vad det kostar med alternativa lösningar. Man tycker vidare att staten här använder sig av andra påtryckningsmedel. Den ena stadsplanen efter den andra, som kommunen vill ha fastställd, läggs på is med hänvisning till detta ärende. Kommunens representanter vid markförhandlingar har fått den uppfattningen att om man bara är medgörlig när det gäller terminalen, så kommer också andra markaffärer att underlättas. Detta gäller t.ex. sådana markköp som skulle behöva göras för bostadsbyggande men där förhandlingarna nu går trögt. Sådana metoder kan inte accepteras. Som vi nyss hörde äger staten 54 96 av Solnas mark,. Det får inte utnyttjas för att tvinga kommunen att gå med på lösningar som människorna motsätter sig och som försämrar miljön i kommunen. Den andra frågan är: Vilken hänsyn skall tas till miljön, när den kommer i konflikt med tekniskt-ekonomiska skäl? Det är möjligt att den diskuterade förläggningen av godsterminalen till Västerjärva är mest rationell och ekonomisk från SJ:s och postens synpunkt. Underlaget för det är inte offentligt redovisat, men det är fullt tänkbart. Nackdelarna för Solna är emellertid påtagliga. Man har där redan för stor andel arbetsplatser och för få bostäder. Detta område är lämpat för bostadsbebyggelse, och om man får flera arbetsplatser där i stället, så blir det bara ytterligare belastning på den redan hårt pressade trafikapparaten 1§ i kommunen. Och Solna har redan två bangårdar. Dessutom gäller det här en stor anläggning, som blir ett allvarligt ingrepp i miljön. Man har sagt att det motsvarar 85 fotbollsplaner, och det ger ju en föreställning om vad det här är fråga om. Det området skall alltså planas ut och till stor del hårdgöras. Det betyder stora mängder dagvatten, delvis förorenat, som skall rinna någonstans. Det blir också fråga om ett tusental fordonsrörelser per timme, varav 700 i tung trafik, dvs. att en bil kommer att köra här ungefär var fjärde sekund, om jag har räknat rätt. Vidare blir det eventuellt en korsning i tre plan och ytterligare en stor trafikled genom Solna kommun, som redan är hårt pressad av genomfartstrafiken. Man skapar en barriär mellan bostäderna i Solna och de stora grönområdena norrut på Järvafältet. De fackliga organisationerna har också uttalat sig i ärendet, och de har gjort det lika entydigt som politikerna.

Det är möjligt att det är så. I så fall bör det redovisas vilka alternativ man har övervägt. Men om det skulle vara sant, måste man inte då på allvar ta upp frågan om att avstå från ett sammanförande av de tre aktiviteterna? Vi vet att det i dag bara är en ny anläggning för posten som brådskar. De andra ligger 15 och 20 år framåt i tiden. Solna har fört fram tanken på att flytta postens anläggning till Lunda industriområde i Spånga, som har möjlighet att ta hand om den. Man kan också fråga: Om man nu skall flytta postens anläggning, måste då den första nya postterminalen ligga norr om staden? Vi vet att de södra förorterna har ett utomordentligt stort behov av arbetsplatser. De andra anläggningarna — SJ:s och ASG:s godshantering — skulle t. v. kunna ligga kvar där de är. Man skulle kunna underlätta för Solna kommun att bygga bostäder på andra statliga områden, och t. v. låta Västerjärva vara som det är. Trafikutskottet sade i våras när man behandlade en motion i denna fråga: ”Sedan åtskilliga år tillbaka pågår därför ett omfattande och komplicerat utredningsoch förhandlingsarbete för att i samråd med vederbörande regionala och lokala myndigheter m.fl. få till stånd en för de olika parterna så gynnsam lösning som möjligt av frågorna.” Det arbetet — Nr 71 bör fortsätta, sade utskottet. Utskottet underströk också statens ansvar Tisdagen den för en förbättrad balans mellan arbetsplatser och bostäder. 24 februari 1976 Jag ber att få understryka att arbetet skulle fortsätta för att i samråd — med lokala och regionala företrädare finna en lösning, inte för att tvinga — Om lokalisering av dem. är Solna kommun enig — det gäller både partierna och de fackliga — SJ och posttermi organisationerna. Regionplanenämnden har också riktat invändningar = naler till Västerjär mot förläggning av den här terminalen till Västerjärva. Även landshöv = va dingen, Hjalmar Mehr, betonar i sina skrivelser nackdelarna med den här förläggningen. Han försöker visserligen nu få kommunen att acceptera lösningen, men det tycks han göra med utgångspunkten att regeringen redan har bestämt sig, vilken den alltså enligt herr Carlsson ännu inte har gjort. Min slutsats blir att det givetvis finns övergripande intressen. Gods transporter och post måste fungera på ett sådant sätt att järnvägstrans porterna kan konkurrera med andra kommunikationer. Det kanske är så att ingen kommun till slut vill ha en sådan anläggning som SJ och posten önskar. I sista hand måste staten ha möjlighet att fatta beslut. Men då måste man först visa att den lösning man kommit fram till är ofrånkomlig, och man måste visa hur mycket dyrare det blir med de alternativ som de lokala företrädarna kan acceptera eller vilka andra nackdelar som är förenade med de lösningarna. Det har ännu inte skett på ett sådant sätt att det kunnat föras ut till en offentlig debatt. Därför bör det inte komma i fråga att staten nu tvingar på Solna kommun den lösning som har diskuterats.

Det skulle alltså inte vara så att staten går in och kommunen får vika. Nu hade båda debattörerna fel. Det är faktiskt så att en gång, 1933, har vi använt den här lagen. Jag beklagar att ni inte heller på den punkten har informerat er ordentligt. Det var tyvärr ett genomgående drag i inläggen, och det är ganska häpnadsväckande. Visserligen är interpellanter frågare, men innan man 17 ställer frågor bör man väl skaffa sig de mest grundläggande kunskaperna. Det blir helt orimligt om vi från statsrådsbänken måste starta med en fullständig historieskrivning om det mest elementära i ärendena. Som tur är har jag med mig några promemorior som jag har läst in på ett tidigt stadium, och jag får väl ta några punkter ur dem för att klargöra den här frågan åtminstone för dem som till äventyrs inte har haft samma anledning som interpellanten och jag att sätta sig in i frågan. När man hörde debattörerna kunde man nämligen få intrycket att de statliga verken bara hade slängt ut tanken att här skall man bygga och sedan hade regeringen sagt: ”Ja, då gör vi det.” Ärendet startade för ungefär tio år sedan.

Järvafältsdelegationen redovisade 1968 sina förslag till dispositionsplan för statens mark inom sydöstra Järvafältet. För SJ-terminal med rangerbangård, industrioch lagerhusområde m.m. föreslogs att nära 180 hektar av det ursprungliga området skulle disponeras. Men 1971 sade staten efter den debatt som hade ägt rum att man var beredd att ge statens markdelegation i uppdrag att företräda staten vid fortsatta förhandlingar med kommunerna. Då diskuterades fem alternativa terminalplaceringar. Solnas representanter var med i denna diskussion. Av inläggen här fick man intrycket att ni inte hade en aning härom. Jag skall inte ta upp tiden med att redogöra för dessa olika alternativ — det skulle föra alldeles för långt. Diskussionen ledde emellertid till att det blev ett bantat förslag från 180 ned till 50 hektar — inte 90 hektar som åtminstone herr Danell, kanske av misstag, sade i början av sitt anförande. Förslaget omfattade de egentliga terminalutbyggnaderna för SJ, postverket och ASG med erforderliga spåroch väganslutningar. I den av regeringen år 1974 fastställda regionplanen har markreservation gjorts för terminaländamål. Detta har tydligen också förbigått interpellanten och de övriga debattörerna. Jag tror det var herr Danell som talade om alternativ. Eftersom man hade så kritiska uppfattningar om Solna väntade jag mig att man skulle lägga fram något alternativ för förläggning av terminalen. Järfälla har nämnts. Ja, Järfälla kommun har avvisat terminal på Barkarby. Är det bättre att köra över Järfälla kommun än Solna kommun? Är det inte principen om kommunens självständighet och rättighet som ni försvarar? Eller är det bara Solna kommun som ni värnar om? Nu styr centern i denna kommun, och även om det råder allmän oreda där ute hade det väl varit möjligt att få fram det beskedet före debatten! Som bostadsminister skulle jag naturligtvis hälsa med yttersta glädje — Nr 71 om vi kunde lägga verksamheten i Märsta och Upplands-Bro. Vår budget Tisdagen den belastas i hög grad av lediga lägenheter i områdena. Självfallet skulle 24 februari 1976 jag förorda dem om det fanns ett uns realism i förslaget. Jag skall strax återkomma till detta. Om lokalisering av Vad är det som gör att verken efter detta utredande, efter alla dessa — SJ och posttermiförsök att hitta alternativ, ändå har stannat för denna lösning? Ja, en = naler till Västerjärny terminal bör, har man sagt, vara placerad nära rangerbangården i va Tomteboda. För att inte ytterligare belasta huvudspår som redan nu är mycket hårt belastade måste särskilda spår användas. Järvafältet uppfyller dessa krav. Huvuddelen av godsmängden distribueras till och från den inre delen av Stockholmsregionen. Därför bör en sådan här terminal ligga i det s.k. halvcentrala bandet. Eftersom diskussionen mest har rört sig om SJ-terminalen vill jag också konstatera att posten f. n. har utomordentligt dåliga arbetslokaler. Eftersom det diskuteras miljö här skulle jag vilja rekommendera er att titta på arbetsmiljön för de anställda hos posten med nuvarande förhållanden. Från den utgångspunkten är det utomordentligt angeläget att snabbt lösa terminalfrågan för posten. Varje försening av postterminalfrågan medför dessutom allvarliga risker för den postala trafiken i Stockholmsregionen och för postdistributionen i hela landet. En sak som ni helt gick förbi är det faktum att vi nu utrett och arbetat med denna fråga så länge att vi nu tidsmässigt befinner oss i ett prekärt läge och att beslut inom kort måste fattas. Herr Danell gjorde mig ännu mer förvånad genom att säga att inget avgörande argument för en samordning av postoch SJ-terminaler finns. 83 26 av landets postmängd när det gäller längre transporter befordras på järnväg. Självfallet bör redan av det skälet SJ och postterminaler förläggas till samma plats. Dessutom finns en rad andra faktorer som gör att en sådan samordning är önskvärd för att inte säga helt nödvändig. Vi kräver att breven skall vara framme dagen efter det att de lagts på postlådan. För att klara denna grundläggande service arbetar posten i dag ofta med marginaler på minuter. Redan Järvaterminalen ligger på 10 km avstånd från centrum. Barkarby, för att nämna ett relativt närliggande alternativ, ligger ytterligare 9 km längre ut. Jag skulle för min del inte hesitera inför en någorlunda rimlig kostnadsökning, om man kunde hitta ett alternativ längre ut; jag har själv utvecklat varför det med utgångspunkt i samhällsekonomiska intressen skulle kunna finnas skäl att undersöka andra förläggningar. Om vi bortser från de hänsyn som för mig är de helt avgörande — nämligen att vi i det befolkningsrikaste området här i landet, i huvudstaden, måste ha en postoch SJ-trafik som fungerar — finns det skäl som talar emot en sådan förläggning. En förläggning längre ut är förknippad med betydande ökningar av investeringsoch framför allt av driftkostnaderna. Tvingas man lägga en SJ och postterminal så långt ut som det här skulle 19 röra sig om — ett par mil — leder detta till betydligt högre kostnader. Att vi använt denna lagstiftning vid endast ett tillfälle tidigare visar just att vi är utomordentligt varsamma på denna punkt. Vi vill inte gärna överpröva kommunens synpunkter och intressen. Jag vill påstå att det faktum att vi också i det aktuella ärendet har dröjt så länge ger belägg för att vi är varsamma. Men det är ingen tillfällighet att lagstiftningen kommit till stånd och att den inte ändrats. Det har allmänt i denna riksdag ansetts att den är nödvändig i sällsynta fall när starka samhällsintressen står på spel.

Solnaterminalen har varit uppe till behandling vid flera tillfällen; förutom vid en veckoberedning också vid flera lunchberedningar. Vid alla dessa tillfällen har regeringen haft uppfattningen att Solna är det lämpligaste alternativet. Emellertid kom den 22 januari 1976, alltså för nästan exakt en månad sedan, en skrivelse från generaldirektörerna i SJ och postverket där man begär att regeringen skall ta initiativ till ett definitivt avgörande och man pekar bl.a. på frågan om tvångsplanering. Den skrivelsen har icke i regeringssammanträde varit föremål för formellt beslut och det är alltså detta som föranlett de frågor som här framställts. Besked i anledning av denna skrivelse ger vi samma dag som vi kommer att fatta ett sådant beslut, och jag har meddelat i dag i mitt interpellationssvar att det kan förväntas ske inom en relativt kort tid.

Herr talman! Först måste jag beklaga om jag genom vad jag yttrat eller på annat sätt retat herr bostadsministern — av tonläget i bostadsministerns inlägg fick man det intrycket. Det är en del saker jag tycker det finns anledning att beröra. Som motiv för att det skulle behövas fler statliga arbetsplatser i Solna drar statsrådet upp Sweda. Jag vet inte om man skall tolka statsrådets uttalande på den punkten så, att det är tänkt att de anställda vid Sweda i stället skall jobba vid den här SJ och postterminalen. Det skulle väl i så fall vara enda sättet på vilket terminalen skulle komma de Swedaanställda till godo. Annars är det en helt irrelevant synpunkt i debatten, såvitt jag förstår. Bostadsministern ogillade att jag beskrev verkligheten när statliga verk inte får sin vilja igenom utan går till regeringen, som genomför inten tionerna tvångsvis. Det är fråga om ett unikt fall, det medger jag, men — Nr 71 jag redogjorde bara för handläggningen av det här fallet där general Tisdagen den direktörerna inte fick sin vilja igenom gentemot kommunen utan skrev 24 februari 1976 till regeringen och bad regeringen plocka fram 27§. Det är vad som LL hänt, det kan inte förnekas. Om lokalisering av Bostadsministern gick ut mycket hårt och ansåg att vi som ställt oss — SJ och posttermikritiska var väldigt okunniga och inte läst in de mest elementära fakta = naler till Västerjäri målet osv. Det stämmer naturligtvis inte. Som säkert bostadsministern = va förstår har vi studerat det material som finns tillgängligt i fallet. Det innebär också att vi haft tillfälle att ta del av de argument för en förläggning till det område som bostadsministern redogjorde för. Men vad det här är fråga om är inte att bedöma huruvida Västerjärva är en bra förläggning sett ur postens och SJ:s synpunkt eller inte. Alldeles säkert är det en bra förläggning ur den synpunkten. Vad det är fråga om är en avvägning mellan å ena sidan dessa intressen och å andra sidan miljömässiga och arbetsmarknadsstrukturella intressen. Där ger inte alla de fakta statsrådet staplade upp någon ledning. För att kunna göra den bedömningen fordras ett betydligt mer detaljerat material än de tunna PM som cirkulerat eller de redovisningar som bostadsministern gjort från talarstolen. Då måste man verkligen sätta i gång med att i detalj studera vilka konsekvenser andra tänkbara förläggningar kan få. Den typen av detaljstudier har vi inga förutsättningar att göra, eftersom det utredningsmaterialet inte har varit tillgängligt. Det måste emellertid finnas ett mycket utförligt material på detta område, eftersom statsrådet säger att man har utrett saken så länge att det nu brådskar med ett genomförande. Varför har han då inte låtit flera ta del av detta utredningsmaterial? Jag ställde tidigare några frågor. När det gällde regeringens ståndpunkttagande kan jag bara tolka statsrådets inlägg från talarstolen på ett sätt, nämligen så att regeringen de facto tagit ståndpunkt. Det är helt klart att regeringen kommer att besluta om en förläggning av terminalerna till Solna. Det är då utomordentligt beklagligt att man alltså åsidosätter de tungt vägande skäl som anförts från kommunen och från regionen. Däremot fick vi inte full klarhet i hur statsrådet och regeringen kommer att gå till väga om Solna kommun inte heller fortsättningsvis planlägger området i fråga. Är regeringen alltså här beredd att plocka fram 27 §? Är regeringen inställd på att köra över Solna kommun? I så fall tror jag att Solna kommun kan göra anspråk på titeln ”Sveriges mest överkörda kommun”. Den är då i det läget att den är överkörd av ett antal stora trafikleder, överkörd av ett antal stora järnvägslinjer och nu också överkörd av Sveriges regering i en fråga som de som är kommunalt verksamma i Solna betecknar som årtiondets största för Solna kommun. Till sist vill jag än en gång säga att jag inte tvivlar på att den nu aktuella förläggningen är den bästa sett ur SJ:s och postens synpunkter. Men som den för planeringsfrågorna högste ansvarige i det här landet borde det vara naturligt för bostadsministern att ställa även mycket starka 21 företagsekonomiska skäl, också när statliga affärsdrivande verk är inblandade, mot tungt vägande planerings-, miljöoch arbetsmarknadsmässiga skäl. Alla dessa övergripande skäl talar klart emot en förläggning av terminalerna till Västerjärva.

Herr talman! Först skall vi vederlägga alla eventuella funderingar om att det skulle vara något enbart lokalt patos bakom denna debatt. Varken jag eller herr Granstedt är skrivna i Solna. Vi har båda några kommuner mellan våra hemkommuner och Solna. Vi utgår från ett regionalt intresse vilket, som vi tidigare varit inne på, är väl dokumenterat i landstingets olika handläggande organ, där man gjort uttalanden som helt överensstämmer med våra uppfattningar. Vidare har vår landshövding uppenbarligen varit kritisk mot den aktuella placeringen av terminalerna. Det finns till slut ett rent formellt intresse av hur man här kan använda den magiska 27 § byggnadslagen. Även om herr statsrådet nu haft lyckan att finna en motsvarighet, ligger detta fall ganska långt tillbaka i tiden. Låt oss först ta upp frågan om det är en nyhet att terminaler skall förläggas till Solna. Det är ingen nyhet att berörda myndigheter har velat förlägga sina terminaler dit. Man har länge vetat att denna strävan funnits, och de lokala och regionala myndigheterna har naturligtvis inte struntat i detta utan har i sin planläggning varit skyldiga att ta hänsyn till denna önskan. Men det som är väsentligt är att man aldrig i något enda avtal har gått med på att en terminal skall förläggas till Solna, utan man har känt sig nödd och tvungen att ta denna hänsyn i sin planering. Sedan har man gjort allt vad man kunnat för att hitta argument för andra lösningar, vilket också har framförts vid de uppvaktningar av statsrådet som har skett. Men av vad jag har förstått och vad kommunen har förstått har inte dessa alternativ studerats tillräckligt noga. Något material som visar på fördelar och nackdelar och som kan anses vara ett beslutsunderlag i gängse mening har aldrig förelagts de berörda parterna. Jag är orolig över att de statliga myndigheterna knöt upp sig alltför tidigt när de för över tio år sedan ganska hastigt och lustigt bestämde sig för att det här området skulle vara lämplig förläggningsplats för en terminal. Sedan har man klängt sig fast vid detta och inte satsat på att finna andra alternativ. Detta kan vara lätt hänt i en arbetsbelastad tillvaro, men det är ingen ursäkt i en sådan här viktig fråga.

Inget av detta har statsrådet sagt var fel. När det gäller det berörda markområdets storlek vill jag bara säga att kommunen uppger att den mark som kommer att på ett eller annat sätt domineras av anläggningen omfattar ca 90 hektar och att 64 hektar — Nr 71 kommer att hårdarbetas så att det blir avsevärda bekymmer med av Tisdagen den fallsvattnet där. Detta har framförts till herr statsrådet för inte alls så 24 februari 1976 länge sedan, och har kontakterna varit så dåliga att ni inte ens är överens om hur många hektar det rör sig om tycker jag att statsrådet skall ta — Om lokalisering av på sig ansvaret för det. SJ och posttermi Jag tror säkert att det finns ekonomiska fördelar med en samloka = naler till Västerjärlisering av posten och SJ, men jag är inte övertygad om att de milva jömässiga nackdelarna är så avsevärt mycket mindre än de ekonomiska fördelarna. Denna avvägning borde ha funnits med som en del i beslutsunderlaget så att man hade kunnat ta hänsyn till den inför den skövling man uppenbarligen är beredd att göra. Sedan vill jag säga något om de formella skälen. Jag tycker att kommunstyrelsen i Solna har formulerat sig ganska väl i sin skrivelse till generaldirektörerna Peterson och Rainer. Det sägs bl.a.: ”Kommunen är väl medveten om att byggnadslagstiftningen ger regeringen viss möjlighet att mot kommuns vilja framtvinga en planläggning. Denna möjlighet, som funnits i ca 45 år, har veterligen aldrig tagits i bruk.” Att så har skett har vi nu hört av statsrådet. Skrivelsen fortsätter: ”De två förutsättningar — ”kommuns ändamålsenliga utveckling” respektive ”främjande av betydande allmänt intresse” — varav endera måste föreligga för att tvångsmedlet skall kunna tillgripas står i fråga om den tillämnade terminalanläggningen i Solna i motsats till varandra. Anläggningen är uppenbarligen ägnad att allvarligt motverka kommunens ändamålsenliga utveckling. Det kan samtidigt med fog göras gällande att inte någon av förutsättningarna för åsidosättande av stadsplanemonopolet föreligger i detta fall eftersom möjlighet finns att förlägga terminalen till annan kommun än Solna.” Borde det inte vara ett tungt argument inför ert ställningstagande att beslutet kommer att allvarligt motverka kommunens ändamålsenliga utveckling? Borde inte någon av de andra både grunder som jag tidigare nämnde och som finns i byggnadslagen uppfyllas för att regeringen skall kunna köra över en kommun på detta sätt? Det tycks ju regeringen, att döma av statsrådets sätt att föra debatten, ha bestämt sig för.

Herr talman! Jag vet inte om statsrådet Ingvar Carlsson i sin beskyllning för bottenlös okunnighet i frågan också innefattade mig. Jag lyckades inte uppfatta att hans inlägg innehöll en korrigering av någonting som jag hade sagt, så jag kan kanske t. v. utgå från att han inte avsåg mig. I varje fall kan jag försäkra att jag har läst PM i den här frågan så att ögonen blöder. Det finns säkert ytterligare PM — det vill jag inte bestrida. Men nog känner jag till att man har varit inne på andra lösningar, som glädjande nog har avvisats, t.ex. att terminalen skulle ligga i Sollentuna. Jag kan försäkra Ingvar Carlsson att skulle den frågan komma upp kommer jag att slå vakt om Sollentunas självbestämmanderätt lika 23 hårt som om Solnas; i Sollentuna är man lika enig som i Solna om att den inte skall ligga i den egna kommunen, av miljöskäl. Detsamma gäller Järfälla. Här gäller det en stor och ful byggnad som ingen vill ha, men en viktig sak, som någonstans måste ligga. Jag förstår att det är ett dilemma och att frågan måste lösas. Jag är också medveten om att det har varit många utredningar. Men det är obestridligt att kommunens företrädare — som naturligtvis har trängt in i saken oerhört mycket mer än vi har gjort som har yttrat oss här i dag med kritiska synpunkter — inte anser sig ha fått underlag för en jämförelse med andra ordentligt redovisade alternativ. Alternativ har verkligen inte redovisats i någon offentlig debatt, det kan ingen påstå. Ett sådant alternativ kunde vara att lägga postens terminal på industriområdet i Lunda i Spånga eller att lägga i varje fall den första utflyttningen av postverksamheten söder om stan och att låta SJ:s och ASG:s godshantering t. v. ligga kvar där den ligger. Ingvar Carlsson säger att en samordning av postens och SJ:s terminaler är önskvärd, för att inte säga nödvändig. Jag har ingen svårighet att acceptera att den är önskvärd, men att den är nödvändig — det måste bevisas. Verksamheterna är ju inte samordnade i dag. Visserligen är det säkert besvärligt att ha dessa funktioner på olika håll, men är en samordning ofrånkomlig? Vad kostar alternativet i form av olika nackdelar? Det borde i varje fall klart redovisas. Också jag är medveten om att de statliga verken från början hade tänkt sig ett större område, och det är bra att man inte har varit låst vid detta utan visat att man kan jämka sina synpunkter. Just därför skulle jag vilja varna för att nu benhårt inta en viss ståndpunkt.

Det vore inte bra att göra det — och i varje fall inte i den situationen där kommunens egna företrädare inte anser sig ha fått tillräckligt material för att jämföra kostnaderna med andra alternativ — sådana som människorna som bor i Solna kan acceptera. Det vore en olycklig utveckling av den här frågan om man på det sättet tvingade igenom en lösning.

Herr talman! Jag erkänner gärna att jag blev förvånad — inte retad —- över framför allt herr Granstedts och herr Danells inlägg. Jag är litet rädd om riksdagens anseende, och skall vi diskutera så här viktiga frågor skall vi ta upp centralfrågan, den som gör problemet svårt. Vi skall inte föra debatten så ytligt att vi inte ens kommer i närheten av det som är dilemmat för oss politiker, åtminstone i ansvarsställning. Nr 71 Jag tycker i och för sig att frågan om Storstockholms struktur och Tisdagen den arbetsmarknad är väl värd att diskutera. Jag är inte nöjd med den si 24 februari 1976 tuation vi har i dag. Storstockholms politiker kommer kanske så små = ningom att sättas på prov när det gäller att ta ansvaret för impopulära Om lokalisering av beslut för att nå fram till det som för hela regionen är en bättre balans. — SJ och posttermi Jag skall med intresse följa hur herrar Danell och Granstedt ställer sig — naler till Västerjäri den situationen. va Det är riktigt att jag tyckte att herr Romanus — låt vara att han uttryckte sig något allmännare — var betydligt mer nyanserad i sitt inlägg. Herr Romanus erkände också att han hade läst promemorior ”så att ögonen blödde”. Det kan alltså inte vara så ont om material, om herr Romanus har så mycket material att sätta sig in i. Jag tackar för den hjälpen i argumentationen. Jag noterar också att herr Romanus säger att ”om ni kommer in i Sollentuna, skall ni naturligtvis få med mig att göra, för det skall jag sätta mig emot”. Herr Granstedts partivänner i Järfälla — liksom socialdemokraterna i Järfälla — har redan sagt ifrån: Kom inte hit. Detta visar hela situationen. Skillnaden mellan er och mig är ju den att till slut måste regeringen fatta ett beslut — om man inte har den uppfattningen att man kan strunta i hur SJ och posttrafiken fungerar i Storstockholmsområdet och indirekt i en stor del av landet. Det har prövats en rad alternativ, och vi har i regeringen kommit fram till en sakuppfattning, som man från statens sida haft allt sedan 1966 —- det är en korrekt beskrivning. När avtalet skrevs var man alldeles bestämd i sin uppfattning att här i Solna fanns det en lämplig plats för SJ-terminalen. Den sakståndpunkten har regeringen också i dag. Men därutöver återstår frågan om tvångsplanering, och därvidlag har jag självklart inte någon möjlighet att ge besked förrän regeringen har fattat sitt beslut. Slutligen vill jag säga att har man viljan att verkligen göra en bedömning inte bara av kommunens problem — som jag kan försäkra att vi noggrant har gått igenom — utan också av SJ:s och postens problem, kommer man fram till att postens lokaler inte är ändamålsenliga i dag. För en modern och effektiv postoch SJ-trafik krävs bättre terminaler än de nuvarande. De nya terminalerna måste ligga någonstans. Är man då klar över att flertalet kommuner inom det område som över huvud taget kan diskuteras, om man skall ha en effektiv postoch SJ-trafik, inte är villiga att ta emot terminalerna, tvingas man tyvärr — jag måste starkt understryka ordet tyvärr — att överväga en tvångsplanering därför att alternativet är att vi får en postoch järnvägstrafik som inte fungerar. Och i den situationen skulle jag åtminstone inte vilja vara kommunikationsminister.

Herr talman! Det gläder mig att bostadsministern åtminstone inte var arg utan bara förvånad — även om det lät ungefär likadant. Men sedan blev bostadsministern orolig för riksdagens anseende därför att jag och andra talare inte varit tillräckligt nyanserade i våra anföranden. Det är riktigt att jag i mitt anförande pekade framför allt på motiven mot en placering i Järva. Sedan kom bostadsministern upp och pekade på motiven för. Jag vet inte om det anses vara mera nyanserat att presentera motiven för den här placeringen än att presentera motiven mot. Det ger i så fall en oroande belysning av det sätt på vilket den här frågan kan ha handlagts i bostadsdepartementet. Vi är i hög grad på det klara med att här måste man göra en avvägning, och det har jag också flera gånger framhållit från denna talarstol. Jag har bara litet svårt att tro att det verkligen inte går att hitta någon annan acceptabel plats inom Storstockholmsområdet än Järvafältet. Det verkar inte särskilt rimligt att tänka sig att så skulle vara fallet. Hur det förhåller sig med detta kan jag naturligtvis inte definitivt bedöma, eftersom jag inte haft möjlighet att ta del av det fullständiga beslutsunderlaget i detta fall. Frågan om den enda möjliga placeringen av terminalerna är på Järvafältet kan inte heller Solna kommun bedöma, eftersom även den saknat möjlighet att ta del av beslutsunderlaget. Det begärs av oss att vi helt enkelt skall ta ad notam vad den ena parten i detta ärende — de berörda verken — säger. Om dessa verk anser att placeringen på Järva är det enda alternativet är det tydligen meningen att Solna kommun och andra intresserade utan vidare skall acceptera detta. Jag tycker uppriktigt sagt att detta är mycket begärt. Om regeringen däremot redovisar beslutsunderlaget så att vi får ett bevis för att Järva är den enda tänkbara placeringen tror jag att denna fråga kommer att lösa sig, förutsatt att det går att bevisa att det är på det sättet. Då blir bostadsministern säkert inte heller tvungen att överväga tvångsplacering. Jag vill också återkomma till diskussionen om hur mycket beslutsmaterial som verkligen finns tillgängligt. Jag vet ju inte vad som fordras för att ögonen skall börja blöda på herr Romanus, utan jag kan bara hänvisa till att jag har haft tillfälle att ta del av det aktuella material som står till Solna kommuns förfogande och att detta material är tämligen magert. Det utgör alltså inte något fullständigt beslutsunderlag. Om andra ledamöter i kammaren har fått ett fylligare material är de i så fall bara att gratulera. Sedan har vi själva knäckfrågan. När nu regeringen tydligen är beredd att köra över kommunens uttalade intressen och åsidosätta de arbetsmarknadsmässiga och planeringsmässiga hänsyn som talar för den aktuella lokaliseringen uppstår frågan: Hur tänker man genomföra detta beslut? Sannolikheten för att Solna kommun plötsligt skall ändra uppfattning med mindre än att regeringen kan presentera helt nya argument är inte särskilt stor. Därför är det beklagligt att inte statsrådet kan lämna besked, om regeringen tänker tillgripa tvångsplacering eller inte. Rege ringen måste rimligen ha någon form av handlingsberedskap i denna — Nr 71 fråga, eftersom man kan förutse åtminstone en sannolik utveckling av Tisdagen den den 24 februari 1976 Slutligen vill jag bara framföra att jag upplever denna situation som mycket oroande och mycket alarmerande.

Det är dystert för kommunalmän att höra detta. Och det är ett oroande tecken för framtiden om en sådan utveckling kommer att få fortsätta när denna paragraf dammas av igen.
Herr talman! Lika väl som en markägare — såsom i detta fall staten —- som äger mark till 54 ?6 i en kommun därmed har ett övertag har naturligtvis också ett statsråd ett väldigt övertag i en debatt när han, tydligen i brist på andra argument, gärna kommer med det sedvanliga påståendet att okunnigheten breder ut sig och att riksdagens anseende är i fara. Jag tycker emellertid att man efter de replikväxlingar som efter hand tagit ett sakligare tonläge faktiskt har visat att det inte var så mycket bevänt med den påstådda okunnigheten. De miljöbeskrivningar jag t.ex. gjorde var inte felaktiga när det gäller de stora faror som denna jätteterminal kommer att innebära. Vad som framförts om sysselsättningsgraden i Solna kommun jämfört med övriga kommuner i regionen var inte felaktigt, inte heller de synpunkter jag framförde beträffande den näringspolitiska obalans vi har i Stockholmsregionen och mitt påstående att en rad eniga politiker tar avstånd från regeringens åtminstone inofficiella beslut att förlägga en terminal till Solna. Vi struntar inte i postens eller SJ:s behov, självfallet inte. Men jag tycker att det är märkligt, och herr Romanus var inne på det, att postens behov är uttalat och att det kräver en lösning snart. Beträffande SJ är det inte på det viset enligt de informationer som vi har fått. Där har man ganska många år på sig att komma till en lösning. Det är olämpligt att i det läget göra en samlokalisering till ett visst område, där man på rader av punkter kan ifrågasätta lämpligheten och där man t.o.m. måste tillgripa 27 § i byggnadslagen för att kunna driva igenom beslutet mot en helt enig kommun. Jag tycker att man i det läget hos statsrådets bostadsdepartement borde sätta sig ner och grubbla: Tänk om vi skulle försöka finna en lösning för posten i första hand och sedan försöka finna en lösning för de övriga! Det måste rimligtvis vara den sundaste vägen att på så sätt försöka komma ifrån de bindningar som endast regeringen och berörda myndigheter hade i mitten på 1960-talet — således inte kommunen eller regionen i övrigt. Man kände hotet, men man har minsann 21 aldrig skrivit på att lämna sin mark till någonting sådant som nu är på gång. Sedan till slut de formella resonemangen jag tog upp i mitt inledningsanförande. Måhända var det detta som gjorde att statsrådet inte tyckte så bra om mitt första anförande. Jag ville att man skulle utveckla dessa resonemang. Om man nu endast en enda gång — och för en förfärlig massa år sedan — använt denna paragraf i byggnadslagen, då tycker jag att man skall kunna kräva av ett statsråd att göra ett försök till ett formellt riktigt juridiskt resonemang och tala om att så här resonerar vi, vi har kommit fram till detta och detta. I stället får interpellanten tre, fyra rader där man sveper över det hela i utomordentligt generaliserande ordalag och inte bemödar sig om att ordentligt gå in på frågan. Det är detta jag har efterfrågat i min debatt hittills. Nåväl, vi får inget svar i dag, men jag tycker det skulle vara värdefullt, inte minst för den berörda kommunens del, att få ett ordentligt beslutsunderlag nu och en ordentlig genomgång av vad 27 § egentligen går ut på. Då tror jag vi har möjlighet att rensa en smula i den faktiskt mycket upprörda debatten — upprörd beroende på att myndigheter, statsråd och inblandad kommun tydligen inte har särskilt stora möjligheter att föra en saklig debatt som kan ge några vettiga resultat för de många Solnamedborgarna.

Herr talman! Bostadsministern Ingvar Carlsson är rädd om riksdagens anseende. Jag tackar för omtanken. I gengäld skulle jag kanske ställa frågan hur det går med regeringens anseende om man nu tvingar en enhällig kommun på knä i en situation där kommunens företrädare anser att man inte fått underlag för en jämförelse med andra alternativ. Jag har läst en PM här och jag skulle nog orka läsa några till. Det finns mycket material. Det är en lång historia som vandrat i olika kommuner och expertgrupper. Men det beklagliga är att man läser en hel del material men ingenstans funnit just fakta som talar om följande: Hur mycket dyrare blir det? Vilka avgörande nackdelar är det som gör att man inte ytterligare en gång kan överväga den lösning som kommunens företrädare pekat på? Den lösningen är ju i detta läge inte Järva eller någon annan kommun. Förslaget är ju att man skulle lägga posten på Lunda industriområde samt i övrigt avvakta och i dagens läge inte låsa fast förslaget om användningen av området vid Västerjärva. Man skulle ge kommunen möjligheten att bygga på andra ställen. Jag vill hoppas att regeringen finner en möjlighet att gå varsamt fram och inte vara låst vid den föreställningen att man måste samordna de här tre aktiviteterna. De har ju hittills legat på tre olika ställen. Visserligen kan vi säkert hitta klagomål mot både posten och SJ, men de har ju ändå fungerat något så när hyggligt på olika ställen. Varför kan man inte ta upp den tanken igen när man finner att denna anläggning, trots de bantningar man har gjort, blir så stor att det blir svårt att hitta en Det måste ändå vara en väldig fördel om man kan lösa den här knuten Tisdagen den i godo. Vill inte bostadsministern förklara sig beredd att ta upp frågan 24 februari 1976 till prövning en gång till, trots att det naturligtvis måste ske snabbt när — det gäller posten, och då också överväga om den första utflyttningen - Om lokalisering av av postens verksamhet kan göras till någon kommun söder om staden? — SJ och posttermi Där vill man verkligen ha arbetsplatser — där ropar man efter dem. Det = naler till Västerjärskulle kunna vara något positivt. Då fick man ett andrum att lösa frågan. va Det skall ju ändå vara en godsterminal både norr om staden och söder om staden. Kan man inte samordna posten med den södra av dessa terminaler i så fall?
Herr talman! Även det senaste alternativet, som herr Romanus tog upp, har varit föremål för prövning. Men man har kommit fram till att det är en omöjlig lösning. Jag tycker det är ganska belysande för diskussionen att herr Granstedt ställer frågan: Finns det inte en enda plats i hela Storstockholm där man skulle kunna lägga denna terminal förutom i Solna? Ja, det är ju detta som har diskuterats. Alternativ har förekommit i diskussionen, men inget av de alternativ som vi har gått igenom har vi funnit innebära de erforderliga lösningarna. Men herr Granstedt hade möjlighet att i denna debatt, efter tio års utredande och diskussioner, peka på vad som är alternativet. Här är ett faktum att de tre kommuner som diskuterats och inom vilkas områden man möjligen skulle kunna tänka sig anläggningen, avvisar förslaget. Det är den situationen vi har. Men i samtliga inlägg från i varje fall herrar Danell och Granstedt har ni vägrat att acceptera detta faktum. Då är det givetvis enkelt, då kan man bara kritisera regeringen för att den eventuellt skall använda den nämnda lagstiftningen. Det är det som jag tycker är beklagligt med debatten. Då kan vi inte få ett meningsutbyte om det som är det reella problemet i den här frågan. Jag konstaterar bara att så är fallet. I mitt andra inlägg — den första repliken — gick jag utförligt igenom hur denna fråga har utvecklats. Av den redovisningen framgår mycket tydligt att redan 1966 träffades ett avtal och att man från statens sida därefter har varit beredd att göra jämkningar i detta trots att man kunnat åberopa det ursprungliga avtalet. Man har utrett ett stort antal alternativ. Men nu har vi ett brev där de ansvariga generaldirektörerna säger att ett snabbt beslut är erforderligt. Då kan vi inte skjuta på frågan längre, då måste vi ta ställning. Jag tycker att det är beklagligt att vi inte fått något ordentligt meningsutbyte om detta, som åtminstone jag upplever som själva kärnproblemet.
Herr talman! Vad jag har framhållit är att det trots allt är litet svårt att tänka sig att det inte finns något enda rimligt alternativ till Solna. 29 Därmed är inte sagt att jag inte skulle vara beredd att acceptera uppgiften att detta är det ur postens och SJ:s synpunkt säkerligen ojämförligt bästa alternativet. Men så länge vi inte har tillgång till det fullständiga beslutsunderlaget kan vi inte bedöma vilken rimlighetsgrad som gäller för andra alternativ. Vi kan inte heller bedöma det som bostadsministern här tydligen försöker ge vid handen, nämligen att Västerjärva är den enda över huvud taget möjliga lösningen inom hela Storstockholmsområdet. Jag har försökt säga att om man vill påstå en sådan sak — och det anser jag att man måste påstå om man här vill tillgripa tvångsåtgärder — då måste man också bevisa det. Och bevisbördan måste ligga hos dem som påstår det. Att tänka sig, efter allt detta utförliga utredningsarbete, som statsrådet vältaligt har berört här några gånger, att jag i min ringhet skulle sätta mig vid telefonkatalogens Stockholmskarta och leta rätt på ett alternativ och presentera det här i kammaren! Med all uppskattning av de höga förväntningar statsrådet har på mig vill jag säga att jag inte åtar mig det. Uppgiften att analysera olika alternativ måste naturligtvis trots allt ligga hos de berörda verken. Men sedan bör också dessa analyser presenteras på ett lättillgängligt sätt för dem som är intresserade av att studera frågan. Och i sista hand måste det vara politikerna som väger de tekniska och ekonomiska fakta, som verken kan presentera, mot de andra tungt vägande politiska, miljömässiga, arbetsmarknadsmässiga och planeringsmässiga hänsyn som också måste tas i det här fallet. Til syvende og sidst är detta alltså en avvägningsfråga. Man måste sätta ett frågetecken: Har den här avvägningen gjorts på ett riktigt sätt? Den frågan kvarstår obesvarad. Det enda som vi tydligen kan konstatera är att regeringen har fattat sitt beslut och är beredd att köra över kommunen och regionplannämnden samt att, om kommunen inte finner sig i beslutet, ta till tvångsmedel.
Herr talman! Vi tycks vara överens om att det för dagen endast är postverkets problem som är akuta. De måste lösas, medan man kan avvakta i fråga om godshanteringen för SJ:s och ASG:s del. Bostadsministern har inte bestritt riktigheten i den utgångspunkten för mitt resonemang. Då har jag frågat: Kan man inte en gång till överväga antingen det som Solna kommun har framfört på senare tid, nämligen att man skulle lägga postverkets terminal på Lunda industriområde, eller också göra den första utflyttningen av postverksamheten söderut, till de södra förorterna? Detta avvisade bostadsministern i sitt senaste inlägg som otänkbart. Jag kan förstå om bostadsministern inte här har möjlighet att gå in på en närmare redovisning av kostnaderna för eller nackdelarna med dessa alternativ. Men jag konstaterar att i varje fall de företrädare för Solna kommun som jag varit i kontakt med inte har uppfattat att de fått någon redovisning av vad de här nackdelarna — kostnader eller annat Nr 71 —- skulle innebära. Därför vill jag för min del sluta denna diskussion med att ställa frågan: Om nu regeringen mot kommunen driver igenom den här lösningen, si är man då beredd att lämna en offentlig redovisning av kostnader och Om lokalisering av andra nackdelar med de alternativ som jag har nämnt, så att allmänheten = SJ och posttermioch företrädare för kommunen och för regionen också kan ta del av = naler till Västerjäroch bedöma avvägningsfrågorna? Om man gör det har man ju ändå något = va större möjligheter att vinna förståelse för sin ståndpunkt, än om man bara hänvisar till att SJ och postverket har sagt att den här lösningen är omöjlig, och det måste regeringen följa. Människorna är inte benägna att slaviskt acceptera vad ämbetsverken säger. Jag tror inte heller att regeringen siaviskt finner sig i vad ämbetsverken säger, men det måste redovisas utåt.
Herr talman! Jag måste tyvärr göra ytterligare ett par korta påpekanden. Alternativ finns, alternativ har redovisats. Det har varit alternativ uppe till diskussion, då Solnas representanter har suttit med i förhandlingarna och framfört sina synpunkter på dessa alternativ. Det har tillkommit andra alternativ, och på dessa alternativ har man också både tidigare och nu gjort kostnadsberäkningar. Men det är omöjligt för mig att i en debatt av detta slag — jag ser att herr Romanus nickar instämmande - lämna alla faktauppgifter, för det är ju ett material av mycket stor omfattning. Jag har sagt att regeringen efter att ha tagit del av dessa handlingar —- och inte bara från den ena parten utan från båda parterna — gjort bedömningen att Solna är bästa alternativet och att vi inte kan se något annat alternativ. Då har frågan kommit upp här flera gånger i dag: Är samordning nödvändig? På det har jag tidigare svarat ja — dels av kostnadsskäl, dels av praktiska skäl. Jag tror att det ur plansynpunkt skulle vara utomordentligt olyckligt om vi först gick ut och gjorde upp en plan enbart för postterminalen, där vi sedan av rent praktiska skäl inte hade möjlighet att bygga till med en SJ-terminal. Jag tror att vi planeringsmässigt måste se båda i ett sammanhang. Sedan kan självfallet en utbyggnad tidsmässigt komma till stånd i något skilda perioder. Slutligen måste jag säga, efter att ha lyssnat på herr Granstedt här i dag, att nu förstår jag bättre den handlingsförlamning som många människor klagar över i de kommuner, inte minst i Storstockholm, där centern tog ledningen under den senaste perioden. Ty har man den inställningen, så orkar man inte fatta beslut; då skjuter man besluten framför sig. Och det får möjligen den effekten att man förlorar majoriteten och att andra så småningom får gå in och ta ansvaret.
Herr talman! Först några ord om den mera sakliga delen av bostadsministerns senaste inlägg. Det är bekant att det här har nämnts ett antal alternativ. Men vad som hade varit värdefullt vore naturligtvis, som jag sade tidigare, om man hade överlämnat alla dessa bedömningar till Solna kommun för yttrande, så att man där hade fått tillfälle att anlägga sina synpunkter på bedömningarna. Til syvende og sidst är detta naturligtvis en avvägningsfråga. Regeringen har uppenbarligen gjort en avvägning, men det går säkert också att göra andra avvägningar mellan å ena sidan de miljömässiga hänsynen och å andra sidan de tekniska och ekonomiska hänsynen. Sedan tyckte bostadsministern tydligen att han som ett argument i detta sammanhang borde komma in på kommunalpolitiken i Stockholms län, och han ansåg att mina inlägg här var tecken på handlingsförlamning. Vad jag talat för i denna debatt är emellertid att man skall låta det väga tungt vad en kommun tycker när det gäller anläggningar inom den kommunens område. Vidare har jag talat för att man skall ta stor hänsyn till miljömässiga konsekvenser, när man gör en anläggning av detta slag, och jag har talat för att man skall ta hänsyn till vad som då händer beträffande trafiksystem, arbetsmarknadsstruktur osv. Jag håller gärna med herr bostadsministern om att den typ av hänsynstagande där man inte bara ser på ekonomiska och tekniska faktorer utan också på miljömässiga och mera mänskliga faktorer är betecknande för centerpartiet. Däremot tror jag inte att det behöver leda till handlingsförlamning. Den typen av hänsynstagande kan säkert ge lika klara hänvisningar om vilken sorts beslut man skall fatta som rent ekonomiska och tekniska hänsynstaganden. Vad denna debatt gäller är sålunda inte om man skall fatta ett beslut eller inte, utan debatten gäller på vilka grunder det beslutet skall fattas.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder dels för att få till stånd en sammanfattande statistik över länsbostadsnämndernas granskningar av kommunernas ansökningar om statsbidrag till utgifterna för de kommunala bostadstilläggen, dels för att förenkla ansökningsförfarande och blanketter för de kommunala bostadstilläggen. Som svar på herr Glimnérs första fråga kan jag nämna att bostadsstyrelsen i slutet av förra året infordrade vissa uppgifter från länsbostadsnämnderna om resultaten av deras granskning av bostadstillläggsverksamheten i kommunerna under år 1974. Svar har hittills kommit in från 19 nämnder. Av svaren framgår att länsbostadsnämnderna har riktat erinringar moi förmedlingsorganens beslut i ungefär 2 96 av de granskade fallen. Det är alltså en väsentligt lägre andel än den som herr Glimnér anger. Efter vad jag har erfarit har bostadsstyrelsen för avsikt att upprepa undersökningen. Därigenom kommer det att bli möjligt att följa granskningsarbetet och utfallet av det på det sätt som jag förmodar var herr Glimnérs syfte med frågan. Av betydelse för handläggningen av bostadstilläggsärenden är givetvis också, som herr Glimnér påpekar, det ansökningsförfarande som tillämpas och kvaliteten i de uppgifter som den sökande lämnar. Detta är frågor som har uppmärksammats av boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna i deras slutbetänkande. Jag kommer att beröra dessa frågor i den proposition om bostadstilläggen som inom kort kommer att föreläggas riksdagen. Jag vill dock redan nu nämna att bostadsstyrelsen har tagit initiativ till att bilda en arbetsgrupp med företrädare för, förutom styrelsen själv, riksförsäkringsverket, riksskatteverket, statskontoret och Svenska kommunförbundet. Huvuduppgiften för arbetsgruppen är att se över ansökningsblanketter och de rutiner som tillämpas vid ansökningsförfarandet i syfte att åstadkomma förenklingar och högre kvalitet på de uppgifter som besluten om bostadstillägg skall bygga på.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min interpellation. Svaret är så positivt till alla delar, att jag gott kunde nöja mig med detta tack för svaret. Men låt mig, herr talman, ändock till detta få foga ett par kommentarer. I svaret redovisar statsrådet att bostadsstyrelsen infordrat uppgifter från länsbostadsnämnderna och att dessa undersökningar skall upprepas. Här har statsrådet lyckats med vad jag genom riksdagens upplysningstjänst misslyckats med. Bostadsstyrelsen meddelade i februari 1975 att någon rapportering av granskningsresultaten till bostadsstyrelsen inte sker, och det var inte heller aktuellt att få till stånd en sådan redovisning. Det angavs också att det med ett undantag — länsbostadsnämnden i Östergötlands län — inte torde vara aktuellt för länsbostadsnämnderna att sammanställa resultaten för de enskilda länen. Vid en förnyad förfrågan genom upplysningstjänsten i november 1975 meddelade bostadsstyrelsen återigen att det inte var aktuellt med en redovisning av granskningsverksamheten. Man tycks nu, av statsrådets svar att döma, ha kommit på bättre tankar. Och det är bra. Statsrådet säger att man i det material som bostadsstyrelsen har re dovisat kommit fram till en lägre procentsats för antalet erinringar vid granskningen än vad jag angivit i interpellationen. Jag har hämtat mina uppgifter från den sammanställning som länsbostadsnämnden i Östergötland har gjort över granskade ärenden under åren 1971-1973. Här gäller det granskningar stickprovsvis av ungefär 16 96 av alla ansökningar. Det är givet att det kan ge ett annat utfall än om man granskar ett större antal ansökningar över hela landet. Jag har i min interpellation påvisat att det vid de granskningar som gjorts i Östergötlands län visat sig att det väger ganska jämnt — både i fråga om beloppet och i fråga om antalet fall — mellan de fall där bostadstillägg felaktigt utbetalats och de fall där mottagaren fått för litet och ytterligare utbetalningar fått göras. Det är givet att det är önskvärt att få utbetalningarna så korrekta som möjligt, så att var och en som får bostadstillägg inte får mer än han skall ha men också så att var och en får det bostadstillägg som han enligt bestämmelserna har rätt till. Statsrådet visar i sitt svar att man har uppmärksamheten riktad på dessa förhållanden, och jag är som sagt till freds med det svar jag fått.

Herr talman! Jag hemställer att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner med anledning av propositionen 1975/76:39 om

Herr talman! Valberedningen har enhälligt godkänt en gemensam lista för valet av ombud jämte suppleanter i Europarådets rådgivande församling. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till herr talmannen få överlämna den gemensamma listan.

Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande innefattar en rad motioner på det kyrkliga området. Allmänt kan kanske sägas att det inte direkt är några nya synpunkter som förs fram. Men kyrkliga frågor är frågor som i grunden intresserar och engagerar många människor. Under senare år har samhällets förhållande till trossamfunden alltmer trängt i förgrunden. Huvudfrågan gäller svenska kyrkans framtida ställning. En annan viktig fråga är samhällets attityd till andra trossamfund. Båda de här frågorna har nära samband med religionsfriheten i dagens och morgondagens samhälle. I detta perspektiv kommer också in den angelägna diskussionen om skydd för de medborgerliga frioch rättigheterna i grundlag. För centerpartiet är den självklara utgångspunkten kravet på en allmän grundlagsfäst religionsfrihet, byggd på respekt för olika livsåskådningar. I denna anda är det självklart att samhället bör medverka till att olika trossamfund får förbättrade och bra arbetsvillkor, som svarar mot religionsfrihetens krav i ett öppet demokratiskt samhälle. Det ökande ekonomiska stödet från samhället har i det här avseendet betytt mycket. Centern har för sin del varit pådrivande när det gäller ökad bidragsgivning. Utifrån religionsfrihetens princip är det också självklart att svenska kyrkans framtida arbetsmöjligheter som en öppen folkkyrka inte äventyras. Det går inte att komma förbi att ca 97 96 av landets medborgare valt att kvarstå som medlemmar i svenska kyrkan, trots att det sedan snart ett kvarts sekel varit ganska lätt att träda ut ur denna. Vid samtal och diskussioner är det frapperande hur många som är angelägna om att kyrkan skall finnas tillgänglig utan att de själva är aktiva i sina ställningstaganden. De menar att det är en trygghet som skall finnas. Svenska kyrkans organisation och ställning måste förvisso reformeras. Men i denna reformering får man inte tappa bort dragen av öppen folkkyrka. I det reformarbetet vill vi från centern särskilt markera tre inslag. 1. Svenska kyrkans tjänster måste även i fortsättningen stå öppna för hela folket, utan krav, som jag sagt, på aktivt ställningstagande från den enskilde. 2. Den demokratiska uppbyggnaden som förstärktes genom 1961 års lag om församlingsstyrelse måste bevaras och vidareutvecklas på stiftsoch riksplanet. 3. Det måste garanteras att en församlingsorganisation kommer att finnas framöver i hela landet, som ger alla människor närhet till kyrklig verksamhet. De här redovisade uppfattningarna är väl kända som centerns grundinställning i dessa frågor, men jag tycker ändå att det finns anledning att i en diskussion som denna redovisa dem ånyo. Över huvud är det angeläget med en öppen debatt i dessa frågor, om en bred samling skall kunna nås kring de lösningar som man vill förverkliga. I utskottets betänkande ges en mycket fyllig redovisning av olika överväganden och diskussioner i stat-kyrka-frågan. Jag skall inte referera någon del av detta. Vad jag vill ta upp till diskussion i dag är de nu pågående överläggningarna mellan staten och svenska kyrkan.

Målet för överläggningarna är att nå fram till samlande lösningar.

Det är kanske inte helt tillfredsställande att man nu, efter den diskussion som förts och med de delade meningar i de grundläggande frågorna som där kommit fram, tar ensidiga förhandlingar mellan regeringen och kyrkan och inte redan från början i dessa överläggningar får med de olika partiernas synpunkter. Vi finner det från centern angeläget att de olika politiska partierna kommer med i dessa överläggningar som berör kyrka-stat-frågorna. Det är nödvändigt om vi skall kunna nå breda lösningar i, som det understrukits så många gånger, en lugn och avspänd atmosfär. Hittills har vi inte fått några officiella redovisningar från de sittande arbetsgrupperna, och detta är inte heller tillfredsställande. De har ju verkat under ett år nu, och det är således angeläget att vi får ut resultatet av överläggningarna. Min fråga är nu: Kommer vi snart att kunna räkna med några redovisningar från de sittande arbetsgrupperna? Jag tror att det är många som är intresserade av ett svar på denna fråga. Jag vill ställa den här, eftersom kyrkoministern finns i kammaren i dag. Vi har i reservationen 1 framfört det här kravet på de politiska partiernas medverkan i diskussionerna. En annan fråga av stort allmänt intresse som behandlas i utskottets betänkande är frågan om kvinnliga präster i svenska kyrkan. Den behandlas i en motion av fröken Karin Andersson m.fl. Motionären kommer själv senare att redovisa olika synpunkter i den frågan. Låt mig ändå få föra fram några redovisningar som utskottet har velat göra. Utskottet har varit lyhört för olika uppfattningar som ligger bakom problematiken och det understryks också i utskottets ställningstagande. Detta är inte ensidigt en riksdagsfråga utan i första hand en fråga om samverkan mellan riksdagen och kyrkomötet.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 Utskottet finner det självfallet otillfredsställande att kvinnliga prästkandidater över huvud taget inte accepteras i två av stiften och att det i de övriga på vissa håll visat sig vara svårt att placera kvinnliga präster.

I detta sammanhang kommer frågeställningarna kring könsdiskriminering och skyddet för religionsfriheten in. Det beslut som här kommer att fattas i anslutning till detta ställningstagande till frioch rättighetsutredningen får också här mycket stor betydelse. Även i de fortsatta diskussionerna om kyrka-stat blir frågan aktuell. Självklart ingår detta också i den stora organisationsförändringen med ökat lekmannainflytande på olika nivåer i svenska kyrkan. Jag skall inte undanhålla kammaren att samtidigt med utskottsbehandlingen timar en händelse där en församlingspräst vägrar att upplåta sin kyrka till en kvinnlig prästkollega för förrättning. Jag tvekar inte att tillstå att det åtminstone för min del bidrog till en medverkan i en relativt bestämd skrivning. Jag tvekar inte heller att säga att händelser av det slaget försvagar kyrkans möjligheter att nå och verka bland de många människorna. Med det sagda, herr talman, ber att jag att få yrka bifall till reservationen I och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har nu i många år hållit debatten om förhållandet kyrka-stat vid liv, och vad resultatet en gång kommer att bli och betyda för kyrkan och staten vet vi inte. Men vad vi vet är att vi just nu har en kyrka som utåt fungerar ganska väl, det tycker jag vi skall hålla i minnet. Vi har en kyrka som med sin vida utbredning och sin öppna karaktär har möjlighet att nå fram till alla som vill ta dess tjänster i anspråk. Med detta vill jag också, herr talman, ha sagt att de som är motståndare till ett samband mellan kyrka och stat ofta får ta till rätt konstlade konstruktioner för att finna motiv för sina reformer. Sådana konstlade konstruktioner fanns det tvivelsutan rätt många av i den Myrdalska utredningen. Reformer måste motsvara behov, och sådana behov finns naturligtvis. Då tänker jag i synnerhet på kyrkans inre förhållanden: Vi behöver ha en demokratisering av organisationen, självbestämmanderätt och mycket annat. Och visst behövs det reformer när det gäller de fria samfunden, så att de får om inte samma villkor som den svenska kyrkan så dock likvärdiga. Det är ett alldeles klart rättvisekrav. Vad moderata samlingspartiet vill framgår ju av vår partimotion, som återspeglas rätt väl i reservationen 2.

I fortsättningen talade ärkebiskopen om ändrade yttre förhållanden. Jag vill inte polemisera med honom här, eftersom han inte finns i kammaren, men det vilar något av förhandskapitulation över ett sådant yttrande. Statsmakterna har verkligen inte tagit någon principiell ställning till frågan kyrka-stat. Jag tycker att kyrkoministern uttryckte sig försiktigare i Jönköping, och det må lända honom till heder. Det är gott och väl att representanter för de kyrkliga korporationerna och regeringen möts till överläggningar, men jag ställer samma fråga som herr Boo: Varför är inte parlamentarikerna med, varför hålls de utanför ända till slutskedet? Det är svårbegripligt. Utredningar med parlamentariskt inslag har ju det goda med sig att man där kan göra undan en hel del av debatten, man kan ta och ge och komma till visst samförstånd. Här hade kyrkan då också haft chansen att påverka parlamentarikerna och få dem att förstå ting som de tidigare kanske inte var så insatta i. Just när det gäller en så genomgripande fråga som denna tycker jag att det är utmärkt att kyrkan är väl företrädd, för materian är svårgripbar för enbart parlamentariker. Många frågor kan man förstå bara om man får hjälp att se dem inifrån; vi har en sådan fråga på dagordningen, som jag strax skall komma till. På grund av ensidigheten i utredningens sammansättning kom 1968 års beredning vid sidan om kyrkan och de många kyrkligt engagerade. Utesluter man nu parlamentarikerna, riskerar man det motsatta, nämligen att utredningens resultat kommer vid sidan om riksdagen, som ändå till sist skall besluta. Kan man då infria önskemålet om den lugna och avspända atmosfären? Det finns två reservationer i vilka man yrkar på bibehållet samband mellan kyrka och stat, och det är naturligtvis en reservation för mycket. Jag hade gärna sett att vi kunnat skriva oss samman med centern, men i sak är ställningstagandet detsamma. Möjligen knyter centern kyrkobokföringen och begravningsväsendet mer till kyrkan än vad vi gör, men det är så allmänt hållet att jag känner mig helt oförhindrad att, om vår reservation faller, rösta på centerreservationen. En avsevärd del av betänkandet upptas av den centermotion som behandlar samvetsklausulen, vilken, som man säger, är ett verktyg för ”en diskriminerande behandling av kvinnan”. Det är fröken Andersson som uttrycker sig så oförsiktigt. Det kan betraktas som ett citat från Alva Myrdal, och det gör inte innehållet bättre. Samvetsklausulen, som går tillbaka till kyrkomötet 1958, skulle vara en garanti mot åsiktsförtryck när det gäller biskops skyldighet att viga kvinna till präst och när det gäller samverkan präster emellan. Vad man än har för mening i kvinnoprästfrågan så skall man respektera andras samvete. Det tycker jag inte att motionären gör, när hon talar om en ”diskriminerande behandling” av de kvinnor som vissa biskopar inte vill viga. Det är en grov anklagelse mot de män som bär upp den här synen och som verkligen är andens män mer än de flesta. Jag tänker på Bo Giertz, Gustaf Adolf Danell, Carl Strandberg och Per-Olof Sjögren, andra att förtiga. Om man anklagar dem för något slags kvinnoförakt, så har man aldrig hört dessa män predika — och det tycker jag man skall göra innan man dömer. Vårt särskilda yttrande vill komplettera utskottsbetänkandet genom att påminna om — jag erkänner att utskottet också framför det, men för att inget missförstånd skall föreligga vill vi påminna om det återigen —- att det är en trosfråga det här gäller. Dessa män, och även kvinnor, som hävdar uppfattningen att prästämbetet bara skall givas åt män, skulle känna det som ett svek mot den Heliga Skrift om de skulle tvingas byta mening. Vi andra som hävdar en mera praktisk syn, och därmed också menar att det finns mer eller mindre viktiga eller tidspräglade utsagor i Guds ord, kan naturligtvis komma till en annan uppfattning. Men vi kan ju aldrig — i varje fall inte som kristna — angripa folk därför att de tar Guds ord på bokstavligt allvar. Till sist några ord om samvetsklausulens status. Nu hävdar man som bekant att samvetsklausulen är tidsbestämd; den gällde dem som var i tjänst 1958. Alva Myrdal har påpekat det i ett senare sammanhang och fått stöd av justitieombudsmannen Lundvik i en visserligen något luddig skrivning. Efter vad jag hört har också Ragnar Edenman anslutit sig till gruppen nu på senare tid. Kyrkomötets särskilda utskott tog upp samvetsfrågans avgörande betydelse, och det var Ragnar Edenmans instämmande med regeringen bakom sig, som gjorde den till en klausul. Två punkter vill jag anföra som visar på klausulens tidlöshet. Det talas på s. 10 i betänkandet om att prästlöftena inte får tolkas så, ”att den, som ställer sig avvisande till kvinnliga präster, icke skulle kunna avlägga dem”. Vore klausulen inte framåtsyftande, så skulle det natur ligtvis ha stått att prästlöftena inte får tolkas så att den som ställer sig avvisande till kvinnliga präster inte ”skulle avlagt dem”. Också i Ragnar Edenmans tal inför kyrkomötet 1958, där han bedyrar att han har hela regeringen bakom sig när han instämmer i särskilda utskottets skrivning, finns det en framåtsyftande passus. Han säger nämligen att ”det lär ju komma att finnas biskopar” som är villiga att viga kvinnliga präster. Hade Ragnar Edenman den gången avsett tidsbegränsning av samvetsklausulen hade han naturligtvis sagt att ”det finns ju biskopar som är villiga att viga — nu”. Man kan lugnt påstå, herr talman, att hade regeringen den gången klart talat om tidsbegränsning, så hade beslutet säkerligen blivit annorlunda. Samvetsklausulen var i debatten den gången ett avgörande argument mot den tveksamhet som rådde. Jag är till freds med att utskottet inte har yrkat på åtgärder i den här frågan; man skall inte gå bröstgänges till väga, som ärkebiskopen så riktigt säger. Jag är övertygad om att frågans lösning mognar fram. Men brukar man tvång utifrån, så konserverar man konflikterna — det är alldeles säkert. För resten är väl detta en fråga av just det slag som man inte kan bedöma om man inte ser den inifrån. Ser man den blott och bart utifrån kan det te sig som kall könsdiskriminering. Men får man hjälp att se den från annat håll upptäcker man måhända att det är en fråga om allvarlig och helig tro. Politikerna skall inte klampa fram i den floran. Frågan bör överlåtas till kyrkan själv att lösa. Det vore väl inte så märkligt att här slå vakt om samvetets reservationsrätt i kyrkan, lika väl som vi gör det på andra samhällsfält. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Om de partier som i sina program har kyrkans skiljande från staten följde programmen skulle vi inte år efter år behöva behandla denna fråga i riksdagen. Då skulle för länge sedan en riksdagsmajoritet ha fattat de nödvändiga besluten, och kyrkan skulle ha varit skild från staten. Varför har då detta inte skett? Jo, tydligen därför att alla partier utom vänsterpartiet kommunisterna tar för stor hänsyn till de kretsar som motsätter sig denna ur alla synpunkter naturliga lösning av förhållandet mellan staten och kyrkan. Frågan är föremål för utredning, brukar det ofta heta när förslag skall avvisas. I detta fall ligger det dock så till, att den år 1968 tillsatta stat-kyrka-beredningen redan under år 1972 lade fram sitt betänkande Samhälle och trossamfund. Här finns alltså utredningsmaterial. I stället för att på grundval av beredningens förslag skriva en proposition valde regeringen att falla undan för trycket från vissa kyrkliga och borgerliga kretsar och att skjuta på frågan till en avlägsen framtid. De nuvarande relationerna mellan staten och kyrkan kan inte anses vara förenliga med den allmänt omfattade principen om religionsfrihet. En bred majoritet av svenska folket torde också ställa sig bakom åtgärden att klippa av de konstlade banden mellan staten och ett av flera trossamfund. Attityden att avvisa förslagen om kyrkans skiljande från staten strider alltså mot flera partiers program, mot en bred uppfattning bland allmänheten och mot principen om religionsfrihet. Genom att man faller undan för vissa kyrkliga och borgerliga kretsar blir det alltså en minoritet som i realiteten får bestämma att inget skall hända. Till de något märkliga argument för att inget skall hända som förs fram från såväl borgerligt som socialdemokratiskt håll hör ett som ständigt upprepas. Man säger att lösningen av frågan bör ske i en så långt möjligt lugn och avspänd atmosfär och att en uppslitande politisk strid bör undvikas. Men om motsatta uppfattningar finns, så lär det inte gå att undvika strid om man vill uppnå förändringar. Om det finns kretsar — och det kommer det även framdeles att göra — som motsätter sig kyrkans skiljande från staten och därtill hätskt bekämpar sådana förslag, då kan inte atmosfären bli lugn och avspänd. Då kan inte strid undvikas. Eller skall man även i fortsättningen bara konstatera att det finns motstånd och därför skall inget ske? Utvecklingen under de 17 år som förflutit sedan lagen om kvinnliga präster antogs bör kunna vara en tankeställare för dem som går och väntar på sinnesförändringar som skall skapa en lugn och avspänd atmosfär! Konstitutionsutskottets majoritet avstyrker vpk-motionen om åtgärder för kyrkans skiljande från staten. Man sätter sin lit till samtal och expertöverläggningar, men ännu har inget redovisats från dessa som övertygar om att någon lösning skulle vara i sikte. Man gömmer sig bakom dessa diskussioner för att slippa erkänna att man viker sig för de kretsar som motsätter sig en lösning av stat-kyrka-frågan. Till utskottets betänkande har fogats reservationer. Från vänsterpartiet kommunisterna begär vi hos regeringen förslag om kyrkans skiljande från staten. Moderata samlingspartiet och centerpartiet har utgångspunkten att ett samband mellan stat och kyrka skall bevaras. Utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokraterna och folkpartiet, skiljer sig från moderaterna och centern bl.a. i frågan om vid vilken tidpunkt företrädare för de politiska partierna skall träda in i de pågående överläggningarna. Den avgörande skiljelinjen går emellertid mellan vpk och samtliga övriga partier. Vpk vill uppnå en omedelbar lösning av frågan och kyrkans skiljande från staten, medan de övriga partierna endera direkt motsätter sig detta eller undviker att ta klar ställning till frågan av hänsyn till det motstånd som finns på vissa håll. Det särskilda yttrandet från folkpartiet är avslöjande. I detta säger herr Molin att för folkpartiet står det klart att de nuvarande banden mellan staten och kyrkan måste upplösas. Detta har partiets landsmöte gjort principuttalande om, men herr Molin avstår från att kräva ställningstagande från riksdagen med hänvisning till pågående samråd mellan kyrkan och regeringen. Mer behövdes inte för att offra principerna! Det är en händelse som ser ut som en tanke att konstitutionsutskottet behandlade frågan om kvinnliga präster samtidigt som det reaktionära motståndet mot de kvinnliga prästerna demonstrerades på ett sätt som väckte stor uppmärksamhet. I en kyrka, till vilken riksdagens ledamöter brukar inbjudas vid högtidliga tillfällen, hindrades en kvinnlig präst tillträde. Detta är ett av många exempel. Vid en tidpunkt när kravet på att undanröja all könsdiskriminering vinner allt starkare anslutning demonstrerar vissa kyrkliga kretsar en attityd mot kvinnorna som borde tillhöra en förgången tid. Det må vara tillåtet även för den som själv inte nöter kyrkobänkarna att reagera mot dessa förhållanden. Könsdiskriminering måste bekämpas varhelst den förekommer. Här har vi det säregna förhållandet att den s.k. samvetsklausulen sätter lagen ur spel. Inte nog med att det finns biskopar som med hänvisning till sitt samvete vägrar att prästviga kvinnor. Samvetet kan också åberopas för att hindra kvinnliga präster att få tjänster de är kvalificerade för. Ja, t.o.m. hindra dem att använda kyrkolokaler vilka finansieras med skattemedel. Detta är förhållanden som riksdagen inte stillatigande kan åse. Eftersom jag i detta avseende liksom i fråga om förhållandet mellan stat och kyrka inte hyser någon överdriven förhoppning om de pågående samtalen, som utskottet hänvisar till, vill jag understryka utskottets direkta ställningstaganden. Dels anför utskottet att behov av ytterligare åtgärder för att jämställa kvinnorna med männen behövs. Dels säger utskottet att därest överläggningarna inte leder till resultat i berört hänseende ytterligare åtgärder från statsmakternas sida kan bli nödvändiga. Detta är ett betydelsefullt ställningstagande. Uppenbarligen är det samma kretsar som motarbetar kyrkans skiljande från staten och som står för de könsdiskriminerande attityderna till kvinnliga präster. Riksdagen måste säga sin mening när det gäller könsdiskriminering. Detta kan inte stå i motsättning till trosfriheten — det bör understrykas. Demokratin och jämlikhetssträvandena kan inte göra halt vid statskyrkans port. Moderaterna försöker sig på konststycket att både slå vakt om statskyrkan och antyda att ett klart ställningstagande från statsmakterna mot könsdiskrimineringen är att gå bröstgänges till väga mot människors samvetsövertygelse. Jag vill gärna ställa frågan till dem som söker försvara könsdiskrimineringen med hänvisning till ”bibelsyn och tolkning av kyrkans bekännelseskrifter”, för att använda moderaternas uttryck i det särskilda yttrandet: Delar ni också den kvinnofientliga syn i övrigt som finns i samma skrifter? Den frågan är väsentlig i en sådan debatt, herr Werner i Malmö. I en reservation till utskottsbetänkandet förordar vpk utvidgning av församlings kompetens att utöver ansvaret för anskaffande och vård av begravningsplats även ombesörja begravningar. Såväl krav om allmän obligatorisk begravningsförsäkring som krav om rätt för församlingar att ombesörja begravningar har aktualiserats tidigare, bl.a. av vänsterpartiet kommunisterna. Kraven har dock avvisats. Begravningskostnaderna är ganska dryga — det vet alla. Enskilda företag kan också göra vinster på dödsfall. Vi finner det rimligt att samhället här tar ekonomiskt ansvar. Stat-kyrka-beredningen förordade skyldighet för kommun att ombesörja begravningar. Utskottsmajoriteten vill dock inte gå med på en sådan vidgning av kommunernas uppgifter. Även här kryper man bakom inomkyrkliga arbetsgrupper. Det berättigade i att samhället tar ansvar för begravningskostnaderna har understrukits i olika sammanhang, bl.a. på den socialdemokratiska partikongressen. Det är därför obegripligt att socialdemokraterna i riksdagen ställer sig så kallsinniga till detta krav. Med vad jag här har anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 3 och 4, som jag fogat till utskottsbetänkandet.